Fru talman! I betänkande nr 19, om byggnaders inomhusmiljö, följer vi upp och tillstyrker i deras huvuddrag två propositioner, 189, som handlar om införandet av en lag om byggnadsgaranti, och 145, som handlar om byggnaders inomhusmiljö. Dessutom behandlar vi några fristående motioner. Jag skall med en gång yrka avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer och bifall till utskottsmajoritetens förslag i hemställan, så är det gjort. Det är ett viktigt beslut som vi kommer att fatta i dag. Dessutom är det extra roligt att det sker på världsmiljödagen. Det är nog inte alla som reflekterar över att detta är en stor miljöfråga. Vi behöver påminna varandra av och till om att inomhusmiljön faktiskt är en stor och viktig miljöfråga. Vi glömmer ofta bort det i allt vårt engagemang, som självfallet är viktigt, för den yttre miljön och för arbetsmiljön. Vi människor vistas faktiskt till största delen inomhus, och av den tid som människor vistas inomhus vistas de flesta till övervägande delen i sin bostad. Jag skulle vilja påstå att frågorna om inomhusmiljön är undervärderade såväl i den allmänna debatten som i allmänhetens medvetande. Så är det i alla fall i Sverige. Därför är det positivt att den aktuella frågan har fått ökad uppmärksamhet. Så har det varit särskilt sedan mitten av 80-talet. Mest kända är kanske problemen med flytspackel. Men det har också kommit många rapporter om diffusa hälsosymtom -- såsom allergier och andra former av överkänslighet, irritationer när det gäller ögon, näsa och hals, huvudvärk, illamående osv. Till en början godtogs de här symtomen varken av läkarexpertisen eller av andra som sysslat med sådant som har betydelse för människors väl och ve. Men experterna har sedermera fått revidera sin uppfattning. Det har även verksamma inom byggsektorn fått göra. Man har nämligen i mycket stor utsträckning kunnat härleda problemen till just byggnaderna. De problem som vi ser har ofta med ventilation, byggnadsmaterial och fukt att göra. Ibland hänger problemen också samman med samordningsbrister i byggprocessen. Jan Strömdahl sade här att det var bättre förr. Jag menar att det ibland kan vara farligt att sprida en sådan attityd. Det ligger knappast någon sanning i detta med att det skulle vara bättre förr. Husen var ju ganska dragiga och energislukande förr. Jag skulle nog vilja varna för den inställning som här har kommit till uttryck. I stället hävdar jag att bomiljön är bättre nu än den var tidigare. Men för den skull kan man ju tillåta sig att göra en jämförelse av det slag som Jan Strömdahl här har gjort. Regeringen har sedan mitten av 80-talet visat de här frågorna ett särskilt engagemang. Om jag har blivit riktigt underrättad av planverket finns det en rapport om hus och hälsa, vilken avlämnades till regeringen i mitten av 80-talet. Uppmärksamheten kring de här sakerna ledde sedan till ett regeringsbeslut i juni 1988. Regeringen tillsatte då en arbetsgrupp för att handlägga frågor om s.k. sjuka hus. Den arbetsgruppen skulle översiktligt redovisa tillgänglig kunskap. Den skulle också föreslå dels förebyggande åtgärder, dels åtgärder i syfte att undanröjda uppkomna problem. Vidare skulle arbetsgruppen belysa ansvarssystemets ändamålsenlighet och framlägga eventuella förslag. Samtidigt väcktes motioner i riksdagen. Det blev en omfattande diskussion i bostadsutskottet, som ledde till att riksdagen gjorde ett tillkännagivande. Man kan säga att riksdagen preciserade det arbete som regeringen redan hade satt i gång. Vi pekade på önskemålen om begreppsdefinitioner, en kartläggning av problemen, kunskapsinsamling, spridning av kunskaper, forskning, åtgärder för att undvika problem, användningen av olika byggmaterial, åtgärder för att åstadkomma bättre ventilation, en översyn av ansvarssystemet samt ändamålsenligheten i stödsystemet. Bostadsdepartementets arbetsgrupp lade fram sitt förslag 1990. Parallellt med denna arbetsgrupp arbetade allergiutredningen, som var klar med sitt arbete 1989. Folkhälsopropositionen är ju just nu föremål för behandling i riksdagen. De förslag som kom via allergiutredningen arbetades in i arbetsgruppens förslag, som senare kom att resultera i propositionerna 189 och 185 som jag tidigare har nämnt. I den aktuella propositionen följer man riksdagens beställning. Man tar upp de frågor som berördes 1988. Det handlar dels om en kort genomgång av vidtagna åtgärder som berör kartläggning, forskning, tillvaratagande av kunskaper, samt, och det vill jag särskilt understryka, redovisningen av resultatet av Hus och hälsa-kampanjen. 50 000 personer har ju engagerats i utbildning för att lära sig mera om de här problemen. Det är en synnerligen viktig insats. Vidare finns det i propositionen en fyllig redovisning av vissa förslag som riksdagen har att ta ställning till. Det gäller då ansvarsfrågans lösning, funktionskontroll och ventilationssystem samt produktinformation om byggvaror. Behandlingen i dag utgör en mycket viktig etapp i arbetet på att åstadkomma sundare hus. När det gäller problemens lösning har man genom det arbete som har förekommit under 80-talet och i början av 90-talet kommit en bra bit framåt. Det är mycket arbete som har lagts ned i det här sammanhanget. Jag vill också påstå att mycket arbete är på gång just nu, t.ex. inom boverket och byggforskningsrådet. Men naturligtvis är det en hel del uppgifter som återstår. Frågan är ju så pass omfattande. Jag hävdar alltså att både regeringen och riksdagen har tagit problemen på ytterst stort allvar. Agne Hansson och några andra talare här har talat om regeringens senfärdighet. Men jag skulle då vilja dementera och säga att man faktiskt har följt den ordning som gäller i samband med utredningar samt vid remissbehandlingen och beredningen av dessa. Det är alltså inte något märkligt med den tid som har gått åt för att ta fram propositionen. Om man sedan betänker hur komplicerad den här frågan är -- i alla fall varenda ledamot i bostadsutskottet vet att detta är komplicerat -- är det inte förvånande att det behövs några års arbete för att kunna lyfta fram sådana här förslag. Propositionen har tillstyrkts av utskottet, och jag hoppas att den i dag till väsentliga delar också kommer att bifallas av riksdagen. Men det hindrar inte, något som är väl bekant, att det engagerade bostadsutskottet även i denna fråga har några punkter där man vill att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Exempelvis anser man att byggnadsgarantin bör utsträckas till att omfatta fler byggnader. Det gäller ytterligare undantag från driftkontrollen för vissa ventilationssystem i permanentbostäder. Det gäller möjligheten att stänga av ventilationssystem vid gasolyckor. Vidare gäller det en översyn av gällande gränsvärden för buller i byggnader. Dessutom föreslår utskottet på två punkter ändringar i förslaget om samråd. I proposition 189 föreslås en lag om byggnadsgaranti, som skall gälla vid nybyggnad och ombyggnad av flerbostadshus. Det här skall avse permanentbostäder, och till övervägande delen skall det handla om bostäder. För småhusen finns det ju redan ett garantisystem som skiljer sig relativt litet från det system som nu införs för flerbostadshus. En skillnad är att det här handlar om ett annat felbegrepp. Detta är nämligen bundet till kontraktet när det gäller småhusen, medan det avseende flerbostadshusen är bundet till begreppet fackmässigt godtagbar standard. Staten har också ett visst engagemang i AB Bostadsgaranti. Vidare är garantin något mera omfattande i det förslag som gäller flerbostadshusen. Ägaren skall vända sig till garantiföretaget, som i sin tur är återförsäkrat i t.ex. försäkringsbolag. Det skall finnas en byggnadsgarantinämnd, och byggnadsgarantin skall omfatta skälig kostnad för att avhjälpa uppkomna fel och eventuella skador. Tiden är satt till tio år. I reservation 1 avvisar moderaterna propositionen och utskottsmajoritetens förslag. Moderaterna vill ha ett frivilligt avtalssystem. De hänvisar till standardavtalet AB 72, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader, som är under revidering. Byggnadsentreprenörer har besökt utskottet och där redovisat sina idéer. Men moderaterna hänvisar också till EG-frågan. I och för sig skulle jag kunna nöja mig med att hänvisa till Agne Hanssons anförande och repliker. Moderaterna står alltså ensamma i den här frågan. Frivilliga lösningar är enligt vår mening i och för sig bra. Men det är också att notera att byggbranschen har haft mycket god tid på sig. Man har dock inte tagit till vara tiden. Först i slutskedet av utskottets behandling hör man av sig. Vad man då gör är att man redovisar en skiss, av vilken framgår hur man vill ha det. Vad gäller felbegreppet sträcker sig denna skiss inte längre än till detta med vårdslöshet. Propositionen går längre i det fallet. Det finns inga garantier för att byggentreprenörernas förslag skulle genomföras i rimlig tid. Men vi menar att det inte går att vänta längre. Vi värnar konsumenternas intressen. Vilkas intressen moderaterna värnar vet jag inte. När det gäller EG-anpassningen hävdar man att vi skulle kunna vänta på denna. Men sanningen är den att det går utomordentligt trögt i EG-ländernas arbete med att få igenom framlagda förslag. Man har arbetat sedan 1987. Just nu är det faktiskt på det sättet att man har kört fast. EG-direktiven blir sannolikt inte klara nästa år. Men det är ju vad Knut Billing sade att de skulle vara. I reservation 2 hävdar centerpartiet frivilliga lösningar. Jag har redan kommenterat den saken. Det finns egentligen inte någon skillnad mellan reservationen och majoritetens skrivning. Beträffande lagens tillämpningsområde har regeringen valt en begränsning till permanentbostäder i flerbostadshus, med hänvisning till att man vill vinna erfarenheter innan man är beredd att utvidga lagen ytterligare. I och för sig är det en respektabel åsikt, utifrån kunskapen om hur komplicerad den materia är som vi rör oss med. Å andra sidan är vårt utskott mycket otåligt i den här frågan. Vi vill skynda framåt så fort det över huvud taget är möjligt. Vi tycker att trycket från opinionen på åtgärder beträffande sjuka hus är tungt. Därför anser vi att man omedelbart bör gå vidare i arbetet med att vidga den här garantin till att också omfatta bl.a. småhusen, som bostadsministern själv lyfter fram i propositionen, barn och ungdomslokaler samt kontorslokaler. Utskottsmajoriteten stödjer alltså regeringens förslag inledningsvis men gör, men anledning av vad jag nyss sade, ett tillkännergivande som grundar sig på en vänsterparti och en centermotion. Vänsterpartiet och miljöpartiet vill i reservationerna 3 och 4 ha en längre garantitid. Jag bedömer att förslaget är ganska orealistisk, i alla fall i nuläget. Det är rimligt att följa den allmänna preskriptionstiden och den tid som gäller för befintliga småhusgarantier. Undersökningar har visat att mycket få skador upptäcks efter åtta år. Jag skulle vilja säga till herrarna arkitekter Jan Strömdahl och Kjell Dahlström: Skulle ni kunna stå ansvariga som projektörer efter 20--25 år för någonting som har hänt? Är det rimligt? Skulle ni båda klara det? Bostadsutskottet reste 1988 krav på förbättrad samordning i byggprocessen. Regeringen föreslår att det nu skall ske genom ett särskilt samrådsmöte. Utskottet tycker att förslaget är bra men vill på en punkt ändra det. Vi menar från utskottsmajoriteten att samråd bör ske med flera möten och tillstyrker där en vänsterpartimotion. Vi föreslår en ändring av lagen på den punkten. Moderaterna avvisar i reservation 5 förslaget om samråd. De tycker att det innebär en onödig reglering. Tvärtemot vad moderaterna tycker anser jag att de befintliga instrumenten är otillräckliga och att vi behöver åtgärder till skydd för konsumenterna. I detta fall gynnar avregleringen enligt min mening inte ens producenterna. De regler som vi nu vill införa är till för att höja kvaliteten i boendet. För övrigt behöver inte samråd bli så byråkratiskt betungande utan kan till stor del ske inom ramen för de befintliga överläggningarna. Vi föreslår också en annan ändring i lagen. Vi menar från utskottsmajoritetens sida -- vi grundar oss på en s-motion -- att representanter för yrkesinspektionen inte nödvändigtvis skall kallas till alla dessa samrådsmöten utan bara när behov föreligger. Vänsterpartiet tar i reservation 6 upp kravet på brukarmedverkan i samråd. Det skiljer egentligen inte så mycket mot utskottsmajoritetens skrivning. Det är också så att det inte alltid finns en brukare och att det kan bli komplicerat att genomföra ett sådant förslag. Ventilationssystemet är också en källa till problem, liksom föroreningar och brister i luftomsättningen. Regeringen föreslår en obligatorisk funktionskontroll för flertalet byggnader samt att undantag skall kunna göras därvid av boverket. Man nämner i propositionen ett uppdrag till boverket att utvärdera kraven vad gäller förändringar i utluftsflödet och vad gäller förbud i ökad utsträckning när det gäller återluften. Man pekar också på kraven på rensningsmöjligheter. Från utskottsmajoritetens sida anser vi det vara motiverat att göra ytterligare något undantag när det gäller permanentbostäder och vill alltså att regeringen uppdrar åt boverket att närmare studera möjligheterna att göra detta. Det gäller befintliga permanentbostäder som har enkla och, om jag skall våga uttrycka det så, ofarliga ventilationssystem. Vi gör ett tillkännagivande med anledning av en socialdemokratisk motion i denna fråga. Folkpartiet vill gå längre i sin reservation 7 och vill undanta alla småhus när det gäller kontrollen vid nybyggnad. Vi anser att det är felaktigt. Vi menar att erfarenheterna hittills pekar på att problemet är så allvarligt, att vi rimligen inte bör undanta småhusen, utan de bör omfattas av kontrollen. Där har vi alltså en annan åsikt än folkpartisterna. ha specifika sanktionsmöjligheter. Det anser vi vara en överloppsgärning, eftersom PBL redan medger möjligheter till sanktioner. Folkpartiet och vänsterpartiet säger i reservationerna 9 resp. 10 att man inte är tillfredsställd med behandlingen av frågan om utluftsflöden och återluftsproblemen. Det är faktiskt så att arbetsgruppen själv har föreslagit att man skall göra vidare studier inom ramen för boverkets arbete. Detta fullföljer regeringen nu i propositionen. Det är egentligen ett ganska rimligt tillvägagångssätt att vi först fattar beslut i riksdagen om att vi skall ha ett sådant system och att man sedan gör de nödvändiga detaljstudier som behövs i de här mycket komplicerade frågorna. Det är fråga om svåra avvägningar mellan medicinska, energipolitiska och tekniska krav. Med anledning av en motion från moderaterna och socialdemokraterna om en översyn av lätt avstängningsbar ventilation med tanke på säkerheten vid gasolyckor gör vi ytterligare tillkännagivande till regeringen, nämligen att man bör se över denna fråga. Vår kontroll från utskottets sida har visat att det föreligger ett sådant behov. Regeringen föreslår produktinformation avseende byggvaror. Man föreslår ingen särskild lagstiftning utan hänvisar till lagen om kemiska produkter. Jag tycker att det är ett ganska rimligt konstaterande att säga att när vi har en lag om kemiska produkter som kan uppfylla de krav som ställs på information om produkter skall vi använda denna befintliga lagstifning. Dessutom har detta den uppenbara fördelen att det gör det lättare att anpassa oss till Slutligen: I det här betänkandet behandlas en mängd motioner som går under titeln övriga. Jag vill bara påpeka att vi vid behandlingen av en folkpartimotion som avser gränsvärden för lågfrekvent buller gör ett tillkännagivande. Det finns ett uppenbart problem där. Vi har fått nya bullerproblem på grund av den nya teknik som används i ventilationssystem och värmepumpssystem.

Fru talman! Berndt Ekholm hade invändningar mot mitt anförande. Han menade att jag hade sagt att man byggde bättre förr och att allt var bättre då. Jag var ganska nogrann med att säga att det som man gjorde förr, gjorde man bättre i vissa avseenden. De äldre huskonstruktionerna andas, vilket de nya och delvis bättre husen inte gör på samma sätt. Det som var bättre förr var att man använde kända och ganska enkla material, och man var nogrann med uttorkningen av materialet innan det användes. Det är en lärdom som man borde kunna ta till vara även i det nya och mer tekniskt utvecklade byggandet. Många gånga var de ventilationssystem som användes förr bättre just i sin grovhet och enkelhet. Jag har själv aldrig bott i en lägenhet med bättre inomhusklimat än vad den lägenhet som jag nu bor i har. Materialet och ventilationssystemet i denna lägenhet är tvåhundra år gamla. Dahlström som arkitekter kan ta ansvar för det som vi projekterar, att det verkligen håller, fungerar och är felfritt i mer än tio år. Det är en självklarhet att vi måste kunna ta det ansvaret. Man lånar pengar till hus när de byggs med en återbetalningstid på i allmänhet 40 år. Det som man projekterar och bygger måste ha en sådan kvalitet att man kan borga för att detta skall fungera i åtminstone dessa 40 år. Om vi då kräver en garantitid på 20 år utgör detta bara halva den tid som man egentligen borde garantera. Slutligen har jag en fråga till Berndt Ekholm: Varför är man så rädd att gå på allergiutredningens förslag och Sveriges samlade statsarkitekters förslag? Med den kunskap som dessa och vi har borde man nu slå till och säga att det får vara slut med användningen av återluft i ventilationssystemen.

Fru talman! Agne Hansson sade att det inte har hänt någonting tidigare. Det beror på vilket tidsperspektiv man har. Om Agne Hansson avser ett tioårigt perspektiv -- och jag antar att han har ett sådant perspektiv -- vill jag bara säga att kunskapen om dessa problem är ju nya. Det har egentligen inte kommit fram någon kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet förrän under senare delen av 80-talet. Alltsedan dess har regeringen handlat och det försökte jag visa i mitt anförande. När det gäller bomiljölagen och VDN-märkningen är det som vi nu genomför och som utskottet kräver ytterligare av mycket omfattande och komplicerat. Att dessutom belasta detta genomförande med ytterligare idéer om att samla lagstiftningen i en bomiljölag -- vilket inte är gjort i en handvändning -- är inte rimligt, anser utskottsmajoriteten. Men det är i och för sig ett intressant förslag som jag tror kommer från hyresgäströrelsen. Jan Strömdahl talade om att ta ansvar i mer än tio år. Helst skulle man ju vilja ha ett så att säga evigt ansvar. I moralisk mening har såväl Jan Strömdahl som jag och andra som är engagerade på de här området ett sådant ansvar. Här är det fråga om att ta ett juridiskt ansvar vid komplicerade projekt. Man kan då hävda att de perspektiv som vänsterpartiet och miljöpartiet har, 20--25 år, är mycket långa. Man kan diskutera om dessa perspektiv är rimliga. Jag tycker inte det. Bostadsministern har gjort ett mycket tydligt uttalande om återluften. Vi har också respekt för att arbetsgruppen har pekat på att det finns problem. Innan förslaget sjösätts, behöver det detaljstuderas något mera, och det kommer boverket att få i uppdrag. Jag tror att Jan Strömdahl kan vara ganska säker på att det inom en mycket snar framtid kommer att vidtas åtgärder.

Fru talman! Det har tidigare sagts -- och det finns anledning att upprepa det -- att det uppenbarligen finns något av ett samband mellan välståndsutveckling och tillgång på högt utbildade kvalificerade människor i ett land. Vi har sett exempel på hur Japan och Västtyskland gjorde stora satsningar på högre utbildning under 60-talet och hur man senare har kunnat skörda frukterna av detta. För Sveriges vidkommande är det återigen bara att konstatera att vi också på detta område har halkat efter. Under de senaste decennierna har det inte skett någon egentlig ökning av antalet platser på högskolan och vid våra universitet -- ja, praktiskt taget inte någon ökning alls sedan den s.k. Det har däremot förekommit en omfördelning av resurserna. Kapaciteten när det gäller den tekniska utbildningen har ökat medan kapaciteten när det gäller utbildningen för vård och undervisningsyrken har minskat. I fråga om AES sektorn kan man konstatera att kapaciteten beträffande jurist-, psykolog och socionomutbildningarna har minskat. Däremot har kapaciteten ökat när det gäller den ekonomiska utbildningen och även beträffande den systemvetenskapliga utbildningen. Vad som har oroat är att vi med nuvarande antal studerande kan se fram emot hur antalet yrkesverksamma med högskoleutbildning kommer att minska i början av nästa århundrade. Det är en följd av att de stora kullarna som kom ut på 1960 talet kommer att gå i pension. Detta har uppmärksammats både av statistiska centralbyrån och av universitets och högskoleämbetet, som 1989 i en rapport försökte beräkna den utökning av antalet högskoleplatser som var nödvändig. Man kom då fram till att det på de nuvarande linjerna skulle behövas ungefär 8 000 nybörjarplatser och Vi trodde naturligtvis att regeringen omedelbart skulle ta itu med detta och komma med ett förslag om hur problemen skulle lösas. Men regeringen gjorde ingenting förra året. I årets budgetproposition finns det inte heller i realiteten något förslag. Såvitt vi förstår kan man inte på något sätt inom utbildningsdepartementet vara okunnig om de besvärligheter som närmar sig. Antagligen var utbildningsdepartementet för svagt i förhållande till finansministern. Man kunde inte få fram de nödvändiga resurserna. Nåväl, nu föreslås likväl en kraftig utökning av antalet högskoleplatser. Regeringen föreslog i budgetpropositionen en ökning av antalet platser med 700 som gällde grundskollärarutbildningen. Vi kan utan att vara några större profeter förutspå att det kommer att vara rätt svårt att fylla alla lärarvakanser som kommer att uppstå i den närmaste framtiden. Sedan lade regeringen fram flera andra propositioner. I den s.k. tillväxtpropositionen föreslog regeringen ytterligare 700 nya platser. Det gäller framför allt det tekniska området, men det gäller också fristående kurser. Sedan lades miljöpropositionen fram där det föreslogs en utökning av antalet platser med 28 när det gäller miljö och hälsoskyddslinjen i Umeå. Allt som allt har regeringen föreslagit 1 428 nya platser i tre olika propositioner. Att detta splittrades upp på olika propositioner underlättade inte heller utskottets arbete. Detta var inte till fyllest. Och sällan har vi fått så många uppvaktningar i utbildningsutskottet som vi fick med anledning av den förväntade bristen på högskoleutbildade i framtiden. Det var SACO, Arbetsgivareföreningen, TCO och LO. Samtliga dessa och många andra underströk att det nu måste göras något för att man skall kunna lösa problemet med den framtida bristen på akademiker och högskoleutbildade. Samtliga oppositionspartier hade också tagit upp frågan i sina motioner. Längst gick kanske vi moderater som konkret föreslog en ökning på 390 milj.kr., vilket i och för sig skulle kunna räcka till upp emot 15 000 platser, litet grand beroende på hur man räknar och var man lägger pengarna. Utbildning kan ju kosta olika beroende på vad det är fråga om. Det var alldeles uppenbart att det i riksdagen fanns en majoritet för en ökad dimensionering av högskolan. I det läget tillsattes inom utbildningsutskottet en arbetsgrupp som snart kom fram till att ett absolut minimum var en utökning av antalet platser med ytterligare 5 000. När detta stod klart för regeringen föreslog man hux flux i kompletteringspropositionen, kan någon gissa vad, jo, just det, ca 5 000 nya platser. I efterhand konfirmerade regeringen vad som var klart att en majoritet i utskottet skulle föreslå. Detta är gott och väl, men utskottet har också strukit under att det här inte får vara någon tillfällig ökning utan att detta måste vara ett led i den uppbyggnad av den svenska högskolan och den svenska universitetsverksamheten som är ofrånkomlig under den närmaste tiden. Vi har varit eniga om denna minimiökning på 5 000 platser. Och jag vill säga att det i mångt och mycket är utskottets ordförande Lars Gustavsson som bär förtjänsten av att vi har kunnat komma till rätta med en del av de värsta bristerna på högskoleområdet. Vi har också varit överens i utskottet om några nyheter. Jag skall emellertid understryka att detta är ett mellanår och att vi ju arbetar i treårscykler när det gäller den högre utbildningen och forskningen. Men vi har trots allt varit överens om några nyheter. Vi får en fullständig juristutbildning i Umeå. Vi får en fullständig juristutbildning också i Göteborg. Och de juridiska fakulteterna i Uppsala resp. i Lund kommer att ha ansvar för den utbildning som finns i sådana ämnen som saknas vid de båda universiteten. Vi kommer från den 1 juli nästa år också att ha en tvåårig tandhygienisktutbildning, och vi kommer även att få en treårig tandteknikerutbildning införd. Dessutom har utskottet tillmötesgått ett moderat yrkande om att ge regeringen till känna att vi behöver en reformering av vårdlärarutbildning. Allt detta är positivt. Men så har vi några områden där våra krav inte har tillgodosetts. Det gäller inte minst på lärarutbildningsområdet där det finns anledning, inte minst mot bakgrund av de rapporter som har kommit om grundskollärarutbildningen. Det finns anledning att understryka att kvaliteten inte alltid är så helt tillgodosedd. Vi har tillsammans med folkpartiet reserverat oss till förmån för en ny utbildning vid sidan av den nu existerande när det gäller grundskollärarutbildning för årskurserna 4--9. Vi vill betona att det är kvaliteten i ämnesstudierna som är det absolut viktigaste i sammanhanget. Vi har föreslagit att man skall inrätta en utbildning som omfattar 140 poäng ämnesstudier och sedan 40 poäng pedagogik och praktik. Detta bör ske i slutet av utbildningen. Vi har också betonat, även där tillsammans med folkpartiet, det orimliga i att man inte har ett vettigt betygssystem när det gäller lärarutbildningen. Vi vill ha en flergradig skala och har reserverat oss till förmån för detta. Beträffande tjänstebenämningarna vill vi moderater komma bort från det som vi uppfattar som de litet tjafsiga beteckningarna senarelärare och tidigarelärare. Vi vill att man skall gå tillbaka ordentligt till de gamla hederliga beteckningarna som också gav en status åt yrket -- klasslärare, ämneslärare och adjunkter. Om det är på det viset att man inte vill ta tag i detta från statsmakternas sida, skulle jag vilja uppmana lärarorganisationerna själva att se till att man inför dessa yrkestitlar. I detta sammanhang finns det också anledning för mig att ta upp en annan lärarfråga som jag hade möjlighet att diskutera med utbildningsministern för någon vecka sedan när jag ställde en fråga till honom. Det gäller möjligheten att rekrytera gymnasielektorer i framtiden. Jag uttryckte en viss oro för att kommunerna kanske inte skulle vara så helt benägna att göra denna kvalitetssatsning. Utbildningsministern var väl mer optimistisk. I dag kan man i Svenska Dagbladet läsa en insändare på ledarsidan från en lärare som berättar om hur en kollega disputerade. Denna lärare kunde inte få någon lektorstjänst, eftersom det inte fanns någon sådan inrättad vid Åsö vuxengymnasium. Men läraren mister dessutom den automatiska löneökningen som fanns som en morot tidigare för adjunkter som disputerade. Det är just så det inte får gå till i våra kommuner. Frågan är då vilka medel vi skall kunna ta till från riksdagens sida för att utöva den nödvändiga pressen på kommunerna att satsa på kvalitet när det gäller lärarna. Vi har, fru talman, också tagit upp några andra frågor. Det gäller utbildningen av ekonomer. Den anses inte vara kvalitetsmässigt tillfredsställande. Vi vill att man inom de existerande resurserna skall göra en omfördelning och satsa på en större kvalitet och eventuellt också undersöka möjligheter att införa något som jag vill kalla en mellanekonomutbildning, en kortare ekonomutbildning ovanpå gymnasiet på kanske två år. Vi har också pekat på nödvändigheten av att bygga ut specialpedagogiken, i synnerhet när det gäller lärare, för elever med tal och språksvårigheter. Vi har också velat göra en beställning av ökade insatser för kulturvården, speciellt vid Göteborgs universitet där man mest framgångsrikt i landet har satsat på dessa frågor. Men utskottsmajoriteten vill inte tillstyrka en sådan beställning. Jag hoppas ändå att det inte skall hindra att de nödvändiga åtgärderna kommer att ha vidtagits inför nästa forskningsproposition. När det gäller det aktuella betänkandet om den grundläggande högskoleutbildningen vill jag naturligtvis ställa mig bakom alla de reservationer som vi har avgivit. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till två av dem, nämligen reservation 15, som gäller den nya utbildningen av lärare, och reservation 22, som gäller tjänstebenämningarna. Sedan föreligger ytterligare ett litet betänkande, som jag bara vill säga några ord om och som gäller Erasmus-avtalet. Det är mycket tacknämligt att vi har kunnat knyta dessa förbindelser med EG länderna. För våra ungdomar kommer det i framtiden att betyda oerhört mycket att på det här sättet automatiskt kunna få en chans att studera vid andra europeiska universitet. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet, men jag vill också erinra om det särskilda yttrande som vi moderater har avgivit. Där pekar vi på de praktiska svårigheterna att ordna de här frågorna när det gäller att ta emot främmande studenter -- vilket också Stockholms Universitets studentkår har framhållit i en skrivelse till oss riksdagsledamöter. Vi har yrkat att man här skulle anslå mer pengar, 12 milj.kr., för att vi skall kunna förbereda oss ordentligt inför dessa utländska studenters vistelse hos oss.

Fru talman! Bengt Göransson! Det är alltid lika uppmuntrande att statsrådet är intresserad av debatterna. Det finns många delar i detta betänkande som är viktiga och efterlängtade, alltifrån att det nu kommer att bli juristutbildning till jur. kand. i Umeå och Göteborg till att utskottet är överens om att aktualisera ett gemensamt huvudmannaskap för all högskoleutbildning. I 17 moment, av hemställans 100, gör utskottet egna bedömningar som helt eller delvis avviker från resp. Men det viktigaste i betänkandet är att vi nu inleder ökningen av antalet platser i högskolans grundutbildningar. Det innebär ett första steg för att uppnå det antal platser som UHÄ redan 1989 i en skrivelse till regeringen ansåg behövdes inför 2000-talet. Utskottet har enats om ökningen steg för steg, inte minst genom att samtliga oppositionspartier har ''jagat på med blåslampa''. för att förbättra tillgången på grundskollärare, vilket skulle ge en ökning med 700 platser utöver tidigare beslutade. Bl.a. folkpartiet liberalerna ansåg redan då att ökningen borde vara större, och i enlighet med vad UHÄ sagt 1989. Vi krävde i vår partimotion i januari 6 000 platser 1991/92. Tillsammans med moderata samlingspartiet har vi senare fört fram krav på ännu större ökning. Ett skäl till en kraftigare ökning är sökandetrycket, ett annat den ökande arbetslösheten. Med tanke på de massiva insatserna för arbetsmarknadsutbildning ansåg vi att man borde ta till vara alla de ungdomar som söker sig till en högre utbildning av egen vilja och som nu avvisas på grund av att det inte finns tillräckligt antal platser. Till dessa skäl för en platsökning kommer att Sverige för sin internationella konkurrenskraft behöver en större andel högskoleutbildade personer än vad vi har i dag, och att extra stora pensionsavgångar på 90-talet kommer att urholka högskolans kompetens. Dimensioneringen har ju inte ökat under en lång följd av år. Jag sade att regeringens ökning har skett stegvis. Man har motvilligt successivt insett att behoven av ytterligare platser är påträngande och steg för steg, proposition för proposition, lagt till platser i en, dragit tillbaka resurser i en annan, för att till slut ändå acceptera verkligheten. Budet i januari var första steget. Det andra togs i mars med propositionen om tillväxt. I den tillfördes högskolan ytterligare platser 1991/92, vilka skulle finansieras genom minskningar i de anslag till vårdoch undervisningsyrken som föreslagits i budgeten i januari. Det tredje steget tog regeringen i mars genom miljöpropositionen. Kompletteringspropositionen i april var fjärde steget och det verkliga lyftet. Medel tillfördes nu Regeringen hade alltså till slut insett att utbildningsutskottets socialdemokrater med eller mot sin vilja skulle komma att medverka i oppositionens krav på ökningar. Därefter har utskottet i enighet nyanserat dessa ökningar på linjer och fristående kurser, och dessutom i enighet gjort en fördelning på högskolor på olika orter i landet. Varför är jag så övertydlig om proceduren, då produkten till slut blev tämligen bra? Vi folkpartister har ju fått igenom våra krav på utökning, med råge. Jo, jag anser att hattandet mellan propositioner och den utdragna processen inte varit särskilt bra. Det har inte minst försvårat för högskolorna att göra ett bra jobb. De har inte haft en rimlig framförhållning, eftersom de har fått olika och delvis motstridiga signaler från regeringen. Detta säger jag trots att ett enigt utskott gjorde allt för att underlätta för högskolorna, inte minst på ordförandens initiativ. Utskottet gav så tidigt som möjligt besked om ökningen till samtliga högskolor, dvs. så fort utskottet kommit överens. Vi föregrep med andra ord dagens debatt, och det är i sig inte bra för respekten för riksdagen. Det är därför bra att utskottet i enighet nu tydligt gör en beställning till regeringen på en ökning av minst samma storleksordning för nästa budgetår och att utskottet också säger inom vilka områden nästa års ökning skall ske. Det bör underlätta högskolornas framförhållning. Vi liberaler anser inte att beställningen är tillräcklig för framtiden, men skälen till det ingår i nästa veckas högskoledebatt. Fru talman! Jag vill ta upp vissa vårdutbildningar, först inom tandvård. Regeringen förde i januari fram en rad förändringar i dessa. Bl.a. föreslogs på tämligen lösa grunder att tandsköterseutbildningen skulle bli en högskoleutbildning. Folkpartiet liberalerna ansåg att det inte fanns sakliga skäl till det, vilket också utskottet kommit fram till. I betänkandet om gymnasieutbildningarna, som skall behandlas senare i dag, föreslår utskottet att det skapas en gren för tandsköterskors utbildning inom vårdlinjen. På det sättet betonas dels att tandsköterskor är en vårdutbildning med egen profil, dels att det även i fortsättningen finns behov av väl utbildade och väl utnyttjade tandsköterskor för såväl assisterande som mera självständiga uppgifter. Tandhygienistutbildningen blir tvåårig. Vi liberaler vill att det även i fortsättningen skall vara möjligt för den som i dag är tandsköterska att bli hygienist med ett års vidareutbildning. Eftersom det enligt högskoleförordningen ingår i resp. linjenämnds mandat att bedöma hur vidareutbildningarna skall arrangeras, har vi avstått från att reservera oss på denna punkt. Men vi utgår från att resp. linjenämnd kommer att bedöma detta på samma sätt som vi gör. 120 poäng och kommer att bedrivas inom högskolans ram. Folkpartiet liberalerna anser dock att den, liksom utbildningen till hygienist, skall samordnas med tandläkarutbildning inom den statliga delen av högskolan. Men vi accepterar att huvudmannaskapet för dessa båda högskoleutbildningar ingår i utredningen om statligt huvudmannaskap för alla högskoleutbildningar, som utskottet i enighet begär i betänkandet. Det är glädjande att en enskild motion med undertecknare från folkpartiet, moderaterna och centerpartiet till utrikesutskottet om att tio baltiska studerande skall få möjlighet att studera till tandläkare på Karolinska institutet, som ett konkret exempel på biståndsinsatser, tillstyrks av utskottet. Fru talman! Utskottet begärde förra året en översyn bl.a. av de medellånga vårdutbildningarnas längd i ett internationellt perspektiv. Utskottet påpekar i årets betänkande att det är en angelägen utredning; underförstått att det hastar. Vi har också enats om att begära en uppdatering av huvudmannaskapskommitténs förslag från 1981. Där kom man ju fram till att all högskoleutbildning borde vara statlig. Enigheten om en uppdatering med fokus på ekonomiska konsekvenser är mycket glädjande, eftersom folkpartiet liberalerna länge ansett att ett gemensamt statligt huvudmannaskap ger bättre samordning och därmed ökad effektivitet i utnyttjandet av gemensamma resurser i både grundutbildningarna och forskningen. Frågan har bl.a. aktualiserats av Göteborgs kommun och Bohuslandstinget, som tillsammans skrev till regeringen i december 1990 och begärde förhandlingar med syfte att staten skulle vara huvudman för vårdhögskolan där. Utskottet efterlyser också med eftertryck ett förslag från regeringen om förändrad vårdlärarutbildning. Redan 1987 presenterade UHÄ ett underlag, men sedan dess har inget hänt. En förändring är minst lika nödvändig i dag. Fru talman! Jag vill säga några ord om folkpartiet liberalernas reservationer. Vi delar uppfattningen att miljöinslagen i t.ex. civilingenjörsutbildningarna är viktiga, men anser i reservation nr 2 att ord skall följas av handling. För att miljöinslagen skall bli handling vill vi locka med fyra extra miljoner till de tekniska högskolorna. Pengarna skall fördelas av UHÄ när de tekniska högskolorna i sina verksamhetsplaner visat fram nya miljöinslag som speglar resp. skolas specialitet. I reservation nr 8 begär vi en inventering och samordning av utbildningar som leder till guider för t.ex. turister i Sverige. Det är ett typiskt kvinnoyrke, som gärna ses litet över axeln, men bra guider ger ju en positiv bild av landet. De är ambassadörer för landet och lockar flera turister hit. I reservationerna 14 och 15 lyfter vi och moderata samlingspartiet tillsammans fram ämnesstudiernas betydelse i grundskollärarutbildningarna. I reservation 21 anser vi att betyget väl godkänd bör finnas i lärarutbilningar på samma sätt som det finns i andra ämnesutbildningar. Reservation 23 innebär att folkpartiet liberalerna vill satsa 5 miljoner på att de som studerar utländska språk i Sverige skall få möjlighet att vistas i det land vars språk de studerar. Språkstudier är ju så mycker mera än att lära sig tala, läsa och skriva. Det är att få insikt i landets kultur, atmosfär och vanor, något som det är omöjligt att läsa sig till; man måste få vara i landet. Till slut, fru talman: I ett särskilt yttrande har Carl Johan Wilson utgått ifrån att en investering i en konsthögskola i södra Sverige inte är långt borta. Detta yttrande ligger mig varmt om hjärtat, och jag vill markera att han inte är ensam om att anse det vara på tiden att även landets södra delar får en konsthögskola. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 23 i betänkande UbU12. När det gäller betänkande UbU5 om godkännande av Erasmus-programmet är utskottet enigt, och jag delar den glädje som Birger Hagård uttryckte över att frågan har avancerat. Jag yrkar bifall till den eniga hemställan i betänkandet.

Fru talman! Föregående talare har gjort en detaljrik genomgång av innehållet i det betänkande som vi snart skall fatta beslut om. Jag är glad över denna produkt från utskottets sida. Det är ett exempel på god utskottsberedning av ett förslag till riksdagens kammare. Jag tycker att det är ett fint exempel, som skänker respekt åt det politiska arbetet. Det visar att vi politiker också kan vara konstruktiva i vårt samarbete, dvs. ge substans och konsistens åt olika politiska beslut. Betänkandet är resultatet av ett seriöst och väl genomlyst beredningsarbete. Olika aspekter har verkligen beaktats. Jag tror att vi har fått ut det mesta möjliga av de medel som vi har lyckats få fram till bl.a. den ökade dimensioneringen av högskolan. Jag tror att det är viktigt att säga detta från talarstolen. Det finns ofta attityder och förutfattade meningar om det politiska arbetet i riksdagen, av typen att vi mest ägnar oss åt att gnälla och slänga käft med varandra. Det har varit roligt att arbeta med detta betänkande. Jämför man detta seriösa politiska arbete, vars produkt vi snart skall fatta beslut om, med det som kommer från dem som vill ha drag under galoscherna framstår betänkandet och arbetet bakom det snarare som en turbo i baken på missnöjespolitikerna. Det förpassar dem dit de hör hemma, nämligen i den politiska öknen. Det räcker inte med att slänga ur sig en mängd floskler när det gäller ett sådant viktigt område som högskolepolitiken. Här krävs det att var och en drar sitt strå till stacken och bidrar med sin erfarenhet och kompetens. Det har vi gjort här. Det samhälle vi kommer att möta framöver blir alltmer komplicerat. Man kan se oroande tendenser på att skillnader mellan olika befolkningsgrupper har ökat. Jag tänker inte bara på ekonomiska skillnader, utan jag tänker också på skillnader när det gäller tillgång till olika kvaliteter i livet. Vi ser naturligtvis inte bara hinder utan också möjligheter. Ibland är de svåra att förutse. Men låt oss ta det som en utmaning. Det är stora uppgifter. Det värsta exemplet på skillnader i livsvillkor är naturligtvis bristen på utveckling, eller snarare underutvecklingen, i många länder. Exempel som vi ser i dag är flera länder i tredje världen. De går en kräftgång i stället för mot en bättre utveckling. Vi måste utveckla solidariteten. Den måste ligga till grund också för högskolepolitiken från vår sida. Vi har stora uppgifter när det gäller att förfina och fördela samhällets sociala omsorger. I varje fall har vi den ambitionen från vänsterpartiets sida. Vi i vänsterpartiet vill vara med och medverka till att nya samhällsvetenskapliga och tekniska lösningar tas fram både för att komma till rätta med miljöproblemen och för att ge fler människor tillgång till en god livsmiljö, så att de kan få del av det goda i livet. Detta gäller inte bara den fysiska miljön, utan det handlar också naturligtvis om den miljö vi har djupare inombords och sinsemellan. Mitt parti och jag tror att den akademiska utbildningen kan spela en viktig roll. Jag vill framhålla att den akademiska utbildningen, akademiska världen, högskolevärlden och forskningsvärlden på ett mer omfattande sätt måste delta i samhällsdebatten för att möta de stora problem och möjligheter som kan finnas framöver. Vi vill ha hjälp av den akademiska världen att söka vägar och kritiskt granska problem och möjligheter. Vi vill med hjälp av akademiska studier bidra till att öppna dialoger mellan människor och länder. I det här sammanhanget vill vi använda högskoleutbildningen mer aktivt i samhällsbygget. Men ett problem i detta sammanhang är att stora grupper av människor från framför allt lägre samhällsskikt i allt mindre grad rekryteras till högre studier. Jag skall inte nu diskutera de olika förslag som vi har lagt fram från vänsterpartiets sida. Vi ser ett allvarligt problem i detta, eftersom vi anser att samhällsdebatten framöver måste ta hjälp av dem som har högre utbildning och har studerat på universitet och högskolor. Vi måste i högre grad lyfta fram dessa människor i den allmänna debatten än vad som sker i dag. Det är till förfång för kvaliteten när det gäller denna debatt om debattpartnern saknar de erfarenheter som t.ex. socialgrupp 3 har. Debattpartnern skulle må bra av att själva ta del av dessa människors erfarenheter. Fru talman! Betänkandet är ett tydligt exempel på att politiker har lagt sig i. Resultatet visar också hur bra det är när politiker lägger sig i. Jag vill gärna ha detta fört till protokollet för den händelse att någon framöver skulle gå upp i debatten i kammaren och säga att politiker inte skall lägga sig i. Vi i vänsterpartiet vill utveckla och expandera den högre utbildningen i Sverige. Vi tror att det är väl använda pengar att satsa på högre utbildning. Vi tror också att det kan utvecklas till ett bra verktyg för den infrastrukturella utvecklingen, både den fysiska och den mera mentala. Därför vill vi redan nu ge några exempel på åtgärder. Vi vill redan nu främja en samordning när det gäller verksamheten inom kommunal och statlig högskola. Visserligen begär vi en utredning. Men vi tror att utredningen kan göra viktiga erfarenheter om en sådan ökad samordning möjliggörs. Vi tror att det är viktigt att närma de pedagogiska utbildningarna till varandra, dvs. Det är inte bara för att vi vil ha en organisatorisk samordning av förskoleverksamhet och skolverksamhet utan också för att vi tror att det är bra för barnen och deras livsmiljö att genomföra denna förändrade utbildningsorganisation. Vi vill naturligtvis också öka dimensioneringen, och jag kan ge en mängd skäl för detta. Vi behöver fler med högre utbildning inför framtiden. Men vi vill också, och det är inte minst viktigt, tillgodose människors önskan att få tillgång till högre studier i högre grad än vad som sker i dag. Jag kan ta ett exempel från mitt kära Värmland. platser på maskin-, elektro och byggnadsingenjörsutbildningen, dvs. tre gånger så många sökande som det finns utbildningsplatser. Man har 173 sökande till 60 platser på kemi och maskiningenjörsutbildningen. Detta är viktiga utbildningar för svenskt näringsliv, för svensk industri och för vår miljöpolitik framöver. Vi i vänsterpartiet vill bygga ut forskningsvolymen totalt i Sverige. Vi har liksom centern i första steget pekat ut fyra högskolor som skulle kunna få del av fasta forskningsresurser, Karlstad--Växjö, Örebro, Sundsvall och Härnösand. Vi vill få till stånd en mer grundlig genomlysning av behoven för framtiden vad gäller akademiskt utbildade än den som görs i dag. Ett sexårigt rambeslut för utvecklingen av den svenska högskolestrukturen omfattande dimensionering och allt som rör högskolan, utrustning och annat, bör utarbetas. Vi vill att arbetet med att organisera en ny teknisk högskola i Sverige skall påbörjas. Vi använder uttrycket organisera, eftersom vi inte anser det självklart att en ny enhet skall behöva byggas, men det kan man gärna göra om det finns möjligheter. Vänsterpartiet anser att man bör söka kontakt med ett eller flera av de nordiska länderna och genomföra detta i samarbete med dem. Fru talman! Detta var några tankar om vad som har gjorts, vad vi står inför i dag och litet grand om framtiden. Jag står naturligtvis bakom alla vänsterpartiets reservationer till betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 12 Jag vill slutligen säga några korta ord om det betänkande som berör Erasmus-avtalet. Vi i vänsterpartiet välkomnar detta avtal. Vi anser att det är positivt med en ökad internationalisering inom högre studier. Men Europa och världen är större än EG. Därför är det mycket viktigt att vi från svensk sida också ser till nord--sydproblematiken både inom EG och i världen i övrigt. Detta ansluter till det jag tidigare sade om solidariteten med människor i underutvecklade länder. Vi anser att det är mycket positivt att detta avtal har kommit till stånd, och vi kommer att gå vidare med konkreta förslag om en ökad internationalisering inom olika utbildningar. I detta sammanhang tror jag att framför allt internationaliseringen av just lärarutbildningen, utbildningen för dem som skall möta våra barn i skolan, kommer att öka.

Fru talman! Jag stod i går här i talarstolen och skällde på ett betänkande, nämligen jordbruksutskottets betänkande om miljöpolitiken. Nu skall man ju inte bara skälla på saker och ting, utan man skall också berömma det som är bra. Betänkande UbU12 från utbildningsutskottet är enligt min mening ett exempel på hur ett utskott har kunnat hantera en fråga på ett bra sätt, även om regeringen inte har presenterat den särskilt, bra från början. Utskottet har all heder av behandlingen, och utbildningsutskottet, liksom jordbruksutskottet, tillhör också de mest arbetsbelastade utskotten. I detta betänkande föreslås en utökad dimensionering och en höjning av ramarna, vilket jag välkomnar. Det finns också andra bra saker, och jag skall nämna några av dem. Det föreslås en utökning av den juridiska grundutbildningen i Utskottet påpekar återigen att all högskoleutbildning bör vara statlig, vilket jag egentligen tycker är en självklarhet. Den borde ha varit det för länge sedan. Det föreslås också att en utredning skall tillsättas. Jag uppfattar detta som en viljeyttring från utskottet att framför allt de medellånga landstingskommunala utbildningarna kommer att överföras till staten om ekonomin går att lösa. Jag hoppas framför allt att ökningen av LIF-anslaget skapar möjligheter på enskilda högskolor att tillgodose det behov av miljöutbildning som finns. Det finns några saker som jag anser att man bör peka på. En sådan sak är förändring av civilingenjörsutbildningen. Civilingenjörsutbildningen är strategisk för det framtida samhället, eftersom ingenjörer, tekniker och forskare som har denna utbildning som bakgrund utformar en stor del av vår omgivning runt om kring oss. Det är därför oerhört viktigt att dessa individer får tillgång till ett humanekologiskt och humanistiskt perspektiv i sin utbildning. Nu vet jag att detta är på gång inom flera av högskolorna. Men om utskottet hade gjort ett uttalande kanske vi fått litet bättre fart på den verksamheten. Jag vill också säga något om regeringens propositioner. Det har funnits ett propositionselände när det gäller utbildningen, där frågor sönderhackats. Frågorna om ekonomin lyckades vi reda ut först efter ett mycket omständigt läsande, eftersom regeringen hade dragit ned anslag motsvarande dem som utskottet hade ökat i förhållande till forskningspropositionens förslag. I konstitionsutskottets granskning påpekar faktiskt konstitutionsutskottet att det inte skall gå till så här, och det kan vi tacka för. Samtidigt anser jag att vi skall begära av regeringen att få mer samlade propositioner, så att det går att hantera dem. Regeringen har genom sina olika propositioner skapat en splittrad bild av utbildningssektorn. Trots detta har utskottet kunna göra en samlad bedömning. Det finns andra exempel där utskotten har hackat sönder det hela, men det gör inte utskottets arbete i detta fall sämre. Sedan till Ersamus-programmet. Vi i miljöpartiet välkomnar detta utbytesprogram, men det har många nackdelar. Vi i Sverige riskerar nu att i stället skärma av oss från våra kära EFTA-kollegor. Utskottet borde gjort ett uttalande där regeringen uppmanats att sluta motsvarande avtal med EFTA länderna, där sådana avtal inte finns -- jag är väl medveten om att det finns sådana avtal i några fall -- samt med östländerna, så att vi får till stånd ett utbyte både med östländer och övriga EFTA länder. Annars kan det häpnadsväckande inträffa att det blir mycket svårt att anordna ett studentutbyte mellan två EFTA-länder men mycket lätt mellan t.ex. ett EG-land och Sverige. Jag står bakom de reservationer som miljöpartiet avgett, men jag tänker inte yrka bifall till dem.
Fru talman! Med anledning av vad Claes Roxbergh säger och vad Björn Samuelson tidigare sagt om hur arbetet med betänkandet gått till, vill jag gärna till protokollet få antecknat att även jag anser att arbetet under de förutsättningar som rått har varit politik när den är som bäst. Arbetet har varit allvarligt syftande till att lösa problem, man har visat respekt för varandras möjligheter och gränser i dialog med de människor som har erfarenheter och kunskaper om högskolan. Lars Gustafsson har angett tonen och lett arbetet som möjliggjorts praktiskt av kansliets gedigna kompetens.

Fru talman! Varför skulle vi alltid driva saken till sin spets eller i tid och otid försöka avgå med segern, som om vi ens ett ögonblick hade stått vid lödningsstället mellan sanningen och lögnen? Så skrev Karl Vennberg i diktsamlingen Halmfackla För utskottets ledamöter och tjänstemän som lyssnar är det här inga nya ord. Jag uttalade dem när utskottet hade avslutningsfest på Barkarby tingshus och gästgivaregård för någon vecka sedan. Jag tror ju inte ett ögonblick att det var mitt uttalande av de orden då som har gjort att tonen här i dag är hygglig. Det är den i regel när utbildningsutskottets ledamöter samtalar med varandra. Jag tror snarast att det är en stor samstämmighet i bedömningarna som gör att tonen är hygglig -- den brukar ju bli det då -- men jag kunde ändå inte neka mig nöjet att föredra de här raderna av Karl Vennberg. Blygsam som jag är, vill jag påpeka att socialdemokratin ändå har gjort några insatser när det gäller högre utbildning.

Det är klart att detta uttalande gäller också högskolan. Vidare måste jag väl säga, trots att jag är blygsam till naturen, att vid behandlingen i den socialdemokratiska riksdagsgruppen av den s.k. tillväxtpropositionen i februari i år markerade jag å utbildningsutskottets vägnar att vi krävde en ökad dimensionering av den grundläggande högskoleutbildningen utöver vad regeringen har föreslagit. Så det finns belägg för att socialdemokratin inte är alldeles under isen när det gäller att ha åsikter om ökad dimensionering av den grundläggande högskoleutbildningen. Jag vill gärna säga att det är den socialdemokratiska riksdagsgruppens och utskottsgruppens ståndpunkt som blir partiets ståndpunkt i normala riksdagsfrågor, som den här frågan är. Jag vill säga det med anledning av de inlägg som har gjorts här tidigare. Innan jag går in på själva sakfrågan vill jag också säga att några förtjänster har väl ändå den förkättrade regeringen på det här området. Jag vill erinra om beslutet om den tvååriga ingenjörsutbildningen våren 1989, som innebär att av dem har nu inrättats, och för 1993/94 skall de resterande 2 000 komma till enligt planerna. platser för förskollärare. Man anslog 35 milj.kr. till fortbildning att användas till lärarlinjen. Jag kanske också skall erinra om att i budgetpropositionen för 1991/92 finns 55 milj.kr. till grundskollärarutbildning. Det svarar väl mot 1 500 platser eller någonting sådant. Men jag vill markera att de här satsningarna enligt utskottsgruppens mening har varit klart otillräckliga. Sedan till det beramade påslaget med 5 000 platser, som kom nu på våren. Det blir väl en knivig fråga för historiker och statsvetare att reda ut vem som reellt resp. formellt kom först med olika mera betydande reella påslag. Jag skall lämna det därhän just nu och inte fördjupa mig i det. Det är bra om forskare av olika slag har några uppgifter att titta på framöver. Det viktiga är egentligen nu att utskottet har fattat ett antal beslut för att öka dimensioneringen. Vi har återfört besparingar i budgetpropositionen och miljöpropositionen på ungefär 50 milj.kr. Jag blev en aning ledsen på Marianne Andersson i Vårgårda, när hon sade att socialdemokraterna gick med på det först när vi höll på att bli överkörda. På den punkten tror jag att det är bra för historieskrivningen och protokollet att säga att vår utskottsgrupp reagerade på samma sätt som jag tror att alla gjorde, när vi fick ta del av budgetpropositionen i det här stycket. Vi kan inte acceptera att man sätter sig över ett riksdagsbeslut som är fattat. Därför var det självklart för oss, liksom för alla andra, att utan diskussion lägga tillbaka de s.k. besparingar som hade gjorts. Jag är noga med att markera att både de 18,8 och de 10 miljonerna som gäller forskning var vi på en gång klara med att vi skulle lägga tillbaka. Dessutom har vi lagt på platser för ungefär 145 milj.kr. och slagit till också med en del andra ändamål för 6 milj.kr., varav 5 miljoner är ytterligare pengar till det s.k. grundutbildningsrådet. Det innebär i platser att vi har ökat med 1 351 på allmänna utbildningslinjer. På fristående kurser med flerårskonsekvenser, som vi säger, har antalet platser ökat med 860 och på fristående kurser i övrigt med 2 825, alltså 5 036 Det gör att ungefär 45 % har gått till platser med flerårskonsekvenser och 55 % till platser som inte har flerårskonsekvenser, dvs. fristående kurser i övrigt, som vi kallar dem. Vi har ökat platsantalet på 11 allmänna linjer: Vi har slutligen -- det har många påpekat här, och det skall verkligen inte glömmas bort -- gjort ett tillkännagivande med en beställning av minst lika stor ökning för 1992/93, dvs. i storleksklassen 5 000 Det här har alla partier varit överens om. Det har betonats flera gånger, och jag skall göra det också, att vi socialdemokrater självfallet har varit med på detta. Jag ser det som en styrka, låt mig betona det, inte minst inför 1992 93. Jag som skall sluta i riksdagen befrias ju från det, men alla ni som är kvar hoppas jag verkar för det. Vad är vi då oeniga om? Det har framkommit här, och jag skall inte gå i genom det materiellt, för det har alla partier redan redovisat. Låt mig bara konstatera att det finns 31 reservationer, vilket egentligen är ganska litet för ett sådant här betänkande och speglar den stora grad av samsyn som finns. Egentligen är det 25 reservationer, för 6 är konsekvensereservationer och alltså mer en teknikalitet. Av de 25 reservationerna är 4 tvåpartireservationer, och de övriga 21 är enpartireservationer, relativt jämnt fördelade mellan partierna. Vad beträffar pengar lägger miljöpartiet inte till något utöver utskottet. Folkpartiet lägger till 9 Ser man till antalet platser, finner man att folkpartiet och miljöpartiet inte lägger till något utöver utskottet. Nu hörde jag Margitta Edgren säga att folkpartiet numera är överens med moderaterna om ett mycket större antal platser, och det låter sig ju höras, men i det sammanhang som vi hade att hantera hade folkpartiet inga fler platser än de 4 000 som vi diskuterade från början och som sedan blev 5 000, så att säga till följd av inhoppet från regeringens sida. Vi skall komma ihåg att det var nivån 4 000 som först diskuterades. Sedan höjdes den till 5 000 när det fanns gehör för det. Folkpartiets nya ståndpunkt när det gäller att öka antalet platser får väl ta sig uttryck vid senare tillfälle. Nu var det faktiskt så att folkpartiet inte hade fler platser än utskottet i övrigt. Man skulle kunna karakterisera dessa påslag på följande sätt. Jag hoppas att jag i och med detta inte förnärmar någon. Man måste vara noga med nyanserna, inte minst med hänsyn till Karl Vennberg. Folkpartiets och miljöpartiets påslag kan väl i detta sammanhang anses vara någorlunda försumbara. Centerns har en viss substans, men det rubbar enligt min mening inte huvuddragen i utskottets förslag. Moderaterna och vänsterpartiet kan däremot sägas ha påslag av avsevärd storlek. Man kan då fråga sig varifrån moderaterna och vänsterpartiet får pengar till sina påslag. Vänsterpartiet säger, såvitt jag kan förstå, inte särskilt mycket om finansieringen. Men moderaterna tar 300 milj.kr. från anslaget B 18, dvs. stimulansbidrag till kommunerna som skall gå till förbättringar av skollokalerna. Detta var vad socialdemokraterna och vänsterpartiet blev överens om hösten 1989 i samband med den s.k. kommunaliseringen och som alla partier utom moderaterna ställde sig bakom. Moderaterna tar också 90 milj.kr. från anslaget B 6, fortbildning. En sak torde väl vara klar efter att man har tittat på dessa siffror, nämligen att någon samsyn när det gäller finansieringen av påslagen knappast kan finnas mellan moderaterna och vänsterpartiet. Moderaterna kan således inte såvitt jag förstår påräkna stöd från vänsterpartiet för en enda krona utöver vad utskottet gemensamt har föreslagit. Man kan så jämföra moderaternas förslag med centerns, vilket innebär det näst största påslaget. Centern motiverar sina ytterligare 970 platser på fristående kurser med att det skall ge ''möjligheter till likvärdig regional utveckling i hela landet''. Dessa motiveringar från moderaterna resp. centern verkar inte sammanfalla särskilt exakt. Det tycks mig som om moderaterna inte heller från centern har något stöd att hämta. Under alla omständigheter kan moderaterna inte ha något stöd för de i förhållande till centern ca 9 000 fler platser som de föreslår. Jag var noga med att göra dessa markeringar först, eftersom jag nu tänkte gå över till att förhållandevis utförligt ta upp de sammanhang i vilka utskottets satsning har kommit till eller snarare vuxit fram. Flera av talarna har beskrivit detta, men jag har behov av att göra en samlad framställning av hur den miljön såg ut. Jag börjar då med UHÄs fördjupade anslagsframställning, som lämnades i oktober 1989. Den innehöll, som har sagts tidigare, förslag om 8 000 nybörjarplatser på linjer och 10 000 på fristående kurser för 90-talet, alltså för tio år. Detta går utöver den redan beslutade ökningen på ingenjörsutbildningen. Den räknade man inte in, så den skall alltså komma till. Jag kan lämna den därhän, eftersom den redan hade beslutats. UHÄ hade alltså ingen anledning att ta upp den. I budgetpropositionen för 1990/91 hade regeringen ingen invändning gentemot beräkningarna och bedömningarna, men man ansåg sig inte kunna rymma dessa ökningar inom budgetramen. Vi menar i vår utskottsgrupp att detta var mycket olyckligt. skulle analyseras och beaktas ''så att nödvändiga förändringar i grundutbildningens dimensionering kan göras i så god tid som möjligt''. Detta var det uttalande utskottet gjorde den våren. UHÄ som alla vet åter upp frågan om en utbyggnad av den grundläggande högskoleutbildningen. UHÄ föreslår då att denna utbyggnad skall påbörjas ''så fort som möjligt''. Jag är noga med att hålla mig till samma uttryckssätt som dessa olika intressenter i fortsättningen använder själva. februari 1991 för den årliga kommentaren till budgetpropositionen framförde han att UHÄ då ansåg att 2 000 platser på linjer och 2 000 platser på fristående kurser borde komma till för 1991/92. Den 13 februari fick vi till utskottet en skrivelse från UHÄs styrelse, undertecknad av dess vice ordförande Sven Nilsson, som stödde kanslerns förslag. Sedan fick vi den 11 februari ytterligare en skrivelse från SFS, SAF, SACO, SULF och TCO, som krävde att dimensioneringen skulle öka och att regeringen omedelbart skulle lägga fram en plan. Den första ökningen borde enligt skrivelsen ske redan hösten 1991. Den 28 februari fick vi återigen en skrivelse i dimensioneringsfrågan, nu från ett antal studerandeorganisationer: Centerns högskoleförbund, Högskolevänstern, Liberala studentförbundet, Socialdemokratiska studentförbundet, SACOs studentråd, TCOs studentråd och SFS. Jag noterade att moderaternas studentförbund -- eller vad det nu kallas -- saknas bland underskrifterna, av vilket skäl vet jag inte. Kravet i skrivelsen var att riksdagen borde göra omedelbara insatser för att öka högskolans dimensionering. Jag har också noterat att det socialdemokratiska studentförbundet, som står mig nära, i en tidningsartikel krävde att riksdagen som ett minimum skulle följa UHÄs förslag. Underligt nog fick förbundet inte in artikeln i Svenska Dagbladet. Jag vet inte heller vilket skälet var till detta.

platser redan realiserats. Genom utskottets beställning för 1992/93 på ytterligare 5 000 platser är det egentligen av det som SACO krävde 2 000 För att uttrycka sig modest tycker jag att man kan säga att utskottet har lyckats ganska hyggligt, sett ur SACOs och SULFs perspektiv. När det gäller åren 1993 96 anser utskottet att nästa forsknings och högskoleproposition bör innehålla förslag om den grundläggande högskoleutbildningens dimensionering. Detta ger utskottet till känna. kraftigt från SACOs förslag för hela perioden. Detta är inte särskilt konstigt, eftersom våra perspektiv har varit litet olika. Skälet till att vi nu satsar relativt mycket på fristående kurser -- vår fördelning innebär bara 45 % till linjer och ungefär 55 % till fristående kurser -- är den tidsnöd vi har jobbat under, dvs. att det med kort varsel är lättare att planera för fristående kurser än för linjer. Ett annat skäl är att vi ville ge en möjlighet till sammanhängande utbildning till examen via fristående kurser. Det är alltså den summa jag talade om förut som skulle vara inom LIF-anslaget med flerårskonsekvenser. För kommande år är det fullt rimligt att göra den här fördelningen litet annorlunda. Jag har gjort en ganska utförlig redovisning av den miljö inom vilken utskottet hade att agera när vi mötte dessa problem i våras. Det kan vara bra att erinra om den samlade bilden. Sedan finns naturligtvis ytterligare bakgrunder till detta förutom de aktuella propåerna från olika aktörer och intressenter. Vi har naturligtvis, exempelvis inom läraryrkena och vårdyrkena, akuta bristområden, vilket är ett skäl till att öka dimensioneringen. Vi har de närmaste åren stora avgångar från gymnasieskolans tre och fyraåriga linjer. Arbetslösheten hotar att stiga de närmaste åren -- den kanske inte bara hotar att stiga, utan gör det. Efterfrågan på fort och vidareutbildning väntas öka. Vi har vidare runt sekelskiftet att vänta stora pensionsavgångar för personer med universitets och högskoleutbildning. Allt detta är självfallet tillkommande och viktiga faktorer, som har gjort att det i sak finns goda motiv för att öka dimensioneringen. Man kan säga att kontentan av den genomgång jag har gjort är den att utbildningsutskottets dimensioneringsförslag ligger väl i linje med UHÄs och de andra aktörernas önskemål, de ligger -- som någon sade -- t.o.m. en bit över. Utskottets förslag kan således anses vara väl förankrat och avvägt. Något gehör för de väldigt stora påslag som framför allt moderaterna har, med 9 800 platser på fristående kurser för 1991/92, finns alltså inte bland dem som är mest initierade och mest intresserade. Inte ens fristående kurser kan anordnas i hur stor utsträckning som helst och hur fort som helst. Litet långsiktighet fordras också när man skall inrätta sådana. Jag har mot min vana inte gått igenom och kommenterat reservationerna var för sig i detalj. De föregående talarna har mer eller mindre utförligt kommenterat sina reservationer. Den genomgång jag gjorde när jag kommenterade de olika frågorna i klump, volymerna, dvs. antalet platser och summorna, får räcka som kommentarer till de reservationer som i de avseendena är viktigast. Efter att ha gjort denna genomgång tycker jag att det har framgått att utskottets förslag väl är i linje med vad högskolevärldens företrädare önskar till sina framställningar. Därmed finns det ingen resonans för de våldsamma påslag som framför allt moderaterna har yxat till i sin reservation. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i utbildningsutskottets betänkanden 12 och 5. Allra sist vill jag framföra tack för de erkännande orden från Marianne Andersson i Vårgårda som hon riktade personligen till mig. Jag tackar också för Birger Hagårds och Margitta Edgrens ord till mig. Det är ovanligt att man blir hyllad på detta sätt, men jag ber att få tacka och ta emot.

Herr talman! Eftersom jag missade utskottets uppenbarligen eminenta fest och därmed inte fick tillfälle att avtacka ordföranden, så skall ja ta tillfället i akt att nu tacka honom för skickligt arbete i utskottet. Han har på ett konstruktivt sätt och med stor integritet samt skickligt och kunnigt lett arbetet. Det uppskattar jag. Lycka till i framtiden!

Herr talman! Även jag vill instämma i ordförandens beskrivning av hur det gick till när besparingarna återfördes. Låt mig också göra ett tillrättaläggande med anledning av vad Lars Gustafsson har sagt om hur folkpartiet reagerade beträffande dimensioneringen. I mitt anförande sade jag att vi med råge var tillgodosedda beträffande den ökning av dimensioneringen som vi hade fört fram i våra motioner. Det uttalandet står jag fast vid. Men jag sade också så här: När vi nu i enighet hade gjort en beställning för nästa budgetår om en lika stor dimensioneringsökning, ansåg jag inte att denna beställning var tillräcklig stor för framtiden. Skälen för detta ställningstagande vill jag debattera med Lars Gustafsson i nästa veckas högskoledebatt.
Herr talman! Marianne Andersson, det var synd att jag glömde det här i mitt anförande, och nu har jag så kort tid på mig. Jag får hänvisa till ett tal som jag höll i Johan Gottlieb Gahn-akademien för några månader sedan och till en artikel som kommer i SULF-tidningen, där jag tar upp frågan om forskningen vid små och medelstora högskolor, som jag också utredde tidigare. Som svar direkt på frågan ser jag inget omedelbart samband mellan dimensioneringsökningarna och möjligheten eller önskvärdheten att få fasta forskningsresurser på andra högskolor. Jag tror att dessa två saker kan hanteras oberoende av varandra. Den ökade dimensioneringen av grundutbildningen är bra ur många synpunkter, och den kan även vara bra ur den här synpunkten. Det kan naturligtvis öka möjligheten, men det finns inget omedelbart samband såvitt jag förstår. Det ligger litet utanför dagens debatt. Det har ofta sagts att man har pekat ut vissa högskolor för att ''ligga i första varvet'' för att få fasta forskningsresurser. Jag kan tänka mig många olika modeller den dagen det skulle finnas resurser för att öka antalet högskolor med fasta forskningsresurser. En modell är att man kompletterar de högskolor som redan har fasta forskningsresurser, fast inte på hela fältet. Luleå är ett exempel, där man har en teknisk fakultet. En annan modell är att ha en enstaka fakultet på ett helt nytt område. Man kan naturligtvis också sprida ut det på flera. Vilken modell man väljer får man väl se när den dagen kommer. Det blir naturligtvis ett svårt val att välja var man skall lägga dessa satsningar. Det här är dock bara antydningar, som ni kan läsa om i den här artikeln senare. Efter beställningen för 1992 93. Vi tycker att man skall hålla sig till dessa treåriga perioder så mycket som möjligt. Vi gav därför bara till känna att vi tycker att dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen skall vara med som ett element i den proposition som kommer.

Herr talman! Med posten i dag fick jag en liten reklambroschyr från en organisation som jag tror heter Den Nya Välfärden eller något liknande. Den ger ut ''Medborgarnas Offentliga Utredningar''. Man ville att jag skulle köpa en bok om den nya grundlagen. Författare var bl.a. en moderat riksdagsman, Gunnar Hökmark, och en likaledes moderat chefredaktör, Mats Svegfors. I förordet till denna grundlagsbok säger man att ''I mycket ter sig riksdagen degraderad till ett ämbetsverk för expediering av regeringens förslag och propositioner enligt i förväg utarbetade tidsplaner''. Jag förstår att det kan vara den moderata uppfattningen. Om man väljer att ställa sig vid sidan om och inte försöka att konstruktivt påverka regeringes propositioner, kanske den beskrivningen är riktig. Men för oss andra ter sig det sättet att uttrycka sig, att betrakta riksdagen som något som expedierar regeringens propositioner, litet främmande. Så är det förvisso inte. Det tycker jag att redan den föregående debatten, om högskolan, gav ett ganska bra bevis för. Får jag inledningsvis också göra några små reflektioner kring Ann-Cathrine Haglunds inledningsanförande. Jag tycke mig höra ett eko från 40-talet, när vi lade på ett år i folkskolan och gjorde den sjuårig i stället för sexårig. Då sade man: Skall det vara nödvändigt att de skall gå så länge i skolan? De är ju så skoltrötta. Det är väl bättre att de får komma ut och arbeta. Så något om en annan reflexion som jag har gjort med anledning av Ann-Cathrine Haglunds anförande. Det gäller hennes återgivande av de s.k. utvärderingarna. Jag tycker att det hela formades till ett fruktansvärt angrepp mot gymnasieskolans lärare. Det talas om slapphet och brist på disciplin. Vidare skulle man inte lära sig någonting. Inte menar väl Ann-Cathrine Haglund att det är barnens fel att det är slappt och disciplinlöst i gymnasieskolan? Herr talman! Ytterligare några reflexioner beträffande gymnasiereformen. Att döma av den debatt som nu har pågått en tid skulle det här röra sig om ett hastigt påfund, om någonting som vi helt plötsligt har kommit på. Göran Persson skulle bara slänga fram en proposition, som sedan klubbas i riksdagen. Så är det naturligtvis inte. Under hela 80-talet har vi debatterat gymnasieskolan och dess behov av förändringar. Jag skall nämna några av de huvudfrågor som har varit aktuella. För det första har det ständigt talats om gymnasieskolans dimensionering. Alla vet vad det handlar om efter alla debatter som har varit om årliga påslag när det gäller dimensioneringen. Men vi i centerpartiet har år efter år hävdat att vad som behövs är en totaldimensionerad gymnasieskola för alla ungdomar under 20 år. Nu får vi en sådan. För det andra har det handlat om behovet av förändringar i takt med tiden. Förändringarna i arbetslivet, arbetsorganisationen, den snabba tekniska utvecklingen, tillkomsten av nya yrken, nya tekniker och behovet av längre utbildningar, ja, alla dessa saker har vi diskuterat. Ett uttryck för vår vilja här är att gymnasieskolan har begåvats med allt fler s.k. påbyggnadsutbildningar -- eller, som vi till en början kallade dem, högre specialkurser. Det här är ett belägg för att de allra flesta tvååriga yrkesutbildningar har varit alltför korta med tanke på ungdomarnas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Det har krävts en påbyggnadsutbildning, och en sådan har man på många håll skaffat sig. Jag vill påminna om verksamheten med SSA-råd med SSA-sekreterare, som också växte fram under den här tiden lokalt, regionalt och centralt. Det handlar alltså om en samverkan mellan skolan och arbetslivet. Det här är ytterligare ett uttryck för vår vilja att åstadkomma någonting. Det gäller då teknikcentra, former för samverkan mellan gymnasieskolan och den lokala ortens näringsliv. Så till en annan sak som har diskuterats mycket och som aktualiserades i samband med propositionen Gymnasieskola i utveckling. Då inleddes nämligen ett femårigt försöks och utvecklingsarbete. Utöver utvecklingen i arbetslivet, en fråga som jag tidigare har berört, gällde det också frågan om gymnasieskolans inre organisation. Jag tänker då på detta med splittrad arbetsmiljö, bristande elevdemokrati, avsaknad av flexibilitet i systemet, behov av samverkan med vuxenutbildning osv. Redan då yrkade moderaterna avslag på propositionen, och det gjorde för övrigt också vänsterpartiet, även om man gjorde det från andra utgångspunkter. Därefter kom översynen av gymnasieskolans yrkesutbildningar, ÖGY, som ledde till en treårig försöksperiod med treåriga yrkesutbildningar. Våren 1988 fattade riksdagen beslut i det sammanhanget Jag skall gärna erkänna att jag var en av dem som var skeptisk till möjligheterna att få i gång den verksamheten så snabbt att eleverna skulle hinna göra sina omval och att vi skulle kunna få fram kursplaner och annat i tid. Så här i efterhand kan jag erkänna att det gick betydligt bättre än vad många, och jag var en av dessa, hade väntat sig. Och det var ju bra. När vi fattade beslutet i frågan våren 1980 reserverade sig folkpartiet mot förslaget. Man tyckte att det kom hastigt på och att det här inte skulle genomföras 1988. Folkpartiet skriver följande i sin reservation: ''Utskottet konstaterar att den svenska yrkesutbildningen är kortare än i andra jämförbara industriländer. - - Enligt utskottets uppfattning är en tvåårig yrkesutbildning otillräcklig med hänsyn till den snabba utveckling som sker både inom näringslivets olika sektorer och inom den offentliga sektorn där speciellt vårdsektorn ställer allt högre kunskapskrav på personalen i framtiden. Utskottet anser därför att en förändrad och förlängd yrkesutbildning med god kvalitet bör komma till stånd.'' Vidare skriver folkpartiet i samma reservation: ''Mot denna bakgrund anser utskottet att en ny yrkesutbildning av i huvudsak ÖGY-utredningens modell skall inledas läsåret 1989/90 och då i full skala - -.'' Det är bara att konstatera att det som för Carl Johan Wilson var sanning för några år sedan uppenbarligen inte är det i dag. Då tyckte han att en treårig yrkesutbildning av ÖGY-modell, i praktiken den modell som vi nu genomför, var den högsta lyckan på jorden. Den här modellen skulle genomföras i princip så snabbt som möjligt och i full skala. Nu säger Carl-Johan Wilson att talet om treåriga yrkesutbildningar är ett uttryck för en sorts tröghet. Det saknas flexibilitet, sägs det. Men då skulle jag vilja säga att det sannerligen inte råder någon brist på liberal flexibilitet när det gäller att byta ståndpunkt från en tidpunkt till en annan. Jämsides med de här faktorerna som påverkade gymnasieskolan fanns detta med elevutvecklingen. Det måste vi hålla i minnet. I slutet av 70-talet och under den första hälften av 80-talet var det ju ett ökande antal sökande till gymnasieskolan på grund av bl.a. en vikande arbetsmarknad, insikten om att det behövdes en bättre utbildning samt det faktum att det var stora ungdomskullar just då -- den s.k. 16-årspuckeln. Under den andra hälften av 80-talet däremot var det högkonjunktur. Då blev det helt plötsligt brist på ungdomar. Konkurrensen mellan vidareutbildning och arbete ökade. Även arbetsgivarens förståelse för att de måste medverka till en bra yrkesutbildning ökade. Det bör noteras att det här inte bara gäller de traditionella yrkesutbildningarna. Det är ganska många ungdomar som går direkt ut i arbetslivet även från de s.k. studieförberedande linjerna i dagens gymnasieskola. Konkurrensen om de ungdomarna har också ökat. Nu går vi in i en period med färre ungdomar i gymnasieskolan. Detta gör det möjligt att höja kvaliteten. Men snart har vi en ny ungdomspuckel. Under de senaste åren har ju mycket höga födelsetal redovisats. Det innebär att gymnasieskolan så småningom får ta emot dessa ungdomar. Då blir det minst lika stora ungdomsgrupper som det var under 70-talet. Mot den bakgrunden bedömer vi i centerpartiet att det är angeläget att fullfölja arbetet på förändringarna i gymnasieskolan -- förändringar som har förberetts under många år. Vi behöver en ny modern yrkesutbildning av högsta Europasamarbetet. Denna yrkesutbildning måste till betydande del innehålla arbetsplatsförlagd utbildning, där man har tillgång till modern utrustning, till teknik och till kompetens. Men den här yrkesutbildningen måste också innehålla en god portion allmänbildning i form av allmänna ämnen. Dessa behövs både för yrkesutbildningens skull och för yrkesutövandets skull. Det krävs ju ständigt nya kunskaper ute i arbetslivet. Man får på det här sättet allmän behörighet till högskolan och det är bra. Men det här skall naturligtvis inte övervärderas, och det skall framför allt inte framställas på det sätt som har skett på sina håll i vulgärdebatten. Man har ju talat om att detta skulle innebära ett slags gratis entrébiljett till högskolan. Så har det aldrig varit, och så kommer det heller inte att bli. Även de ungdomar som härmed blir behöriga kommer att få söka i konkurrens på sina betyg eller via högskoleprovet. Men ännu viktigare är kanske att de allmänna ämnena ger en fast grund att stå på. De ger en beredskap inför förändringar i framtiden. Man får en beredskap, så att man kan möta nya krav, omstruktureringar, krav på ny kompetens, ja, kanske nya yrken. Vidare möjliggörs härmed, och det kanske inte skall förglömmas, ett rikare liv med delaktighet i samhällsutveckling och kulturupplevelser. Ann-Cathrine Haglund sade att det finns väldigt många skoltrötta elever. Jag vill då säga att skoltrötthet inte är något som är medfött. När barnen kommer till lågstadiet spritter de av iver att få lära sig olika saker. Om barn eller ungdomar är skoltrötta när de lämnar grundskolan, är det någonting som skolan är orsak till. Det är där som vi skall angripa problemen. Vi får inte resignera och bara konstatera att barnen är skoltrötta och att de inte skall ha någon vidareutbildning. Skoltrötthet skall vi alltså försöka motverka genom aktiva åtgärder i grundskolan. Sedan får vi se till att de här ungdomarna, när de kommer till gymnasieskolan, möts med flexibilitet både när det gäller utbud och uppläggning av studierna. Det är definitivt inte så, som Ann-Cathrine Haglund försökte göra gällande, nämligen att det är merparten av allmänna ämnen som möter eleverna redan under det första året. Vi i centerpartiet är övertygade om att den här föreslagna vägen är den rätta vägen att gå. När det gäller yrkesutbildningarna stämmer vad som här framgår mycket väl överens med de motionskrav som vi har redovisat under hela 80 talet. Vår övertygelse blir inte mindre när vi märker att vår uppfattning delas av arbetsmarknadens parter. SAF, LRF, småföretagarna, LO, TCO, SACO och t.o.m. LR som har varit kritiska mot reformen i övrigt säger att den treåriga yrkesutbildningen har man ingenting att invända emot. Låt mig här göra en liten utvikning kring Carl-Johan Wilsons funderingar. Han sade att han inte trodde sina öron när det gäller flygteknikerutbildningen. Då har Carl-Johan Wilson inte hört talas om påbyggnadsutbildning tidigare. Det är faktiskt så att principbeslutet innebär att vi har de treåriga yrkesutbildningarna i gymnasieskolan. De utbildningsbehov som ligger därutöver tillgodoses i första hand i form av påbyggnadsutbildningar. Vi kommer t.ex. -- om nu Carl-Johan Wilson lyssnade -- att få en ettårig teknikerutbildning i den kommunala vuxenutbildningens regi som påbyggnadsutbildning. Inte är det väl så att Carl Johan Wilson tycker att vi skall återinföra det s.k. T4-året? För det blir ju konsekvensen av hans resonemang. Jag kan försäkra Carl-Johan Wilson att det förslag som vi nu redovisar mycket väl stämmer överens med de uppfattningar som man har i Västerås. Skolchefen i Västerås har också konfirmerat det i ett brev till utbildningsutskottet att det här är ett bra sätt att lösa problemet. Det rör sig dessutom om 160 ungdomar, som bildas på ett enda ställe i landet. Däremot kommer vi säkert att möta påbyggnadsutbildningsbehov på flera ställen i landet. Elbranschen är ett exempel som vi nämner därvidlag. Det kommer säkert att dyka upp andra så småningom, men de skall tillgodoses på samma sätt. Timplanen i propositionen för de båda studieberedande programmen och det estetiska programmet var inte bra. Det innehöll en stor besparing på 330 milj.kr. med åtföljande timtalsreduktioner. Men det har vi nu undanröjt. Den garanterade undervisningstiden, som eleverna har rätt till och som skolan har skyldighet att ge utbildning under, har utökats mycket kraftigt. Den tid som enligt propositionens förslag kunde läggas ut av kommunerna som frivillig tid, 5 à 10 %, har lagts in innanför ramen. Det ökar likvärdigheten i gymnasieskolan över hela landet. Johan Wilson, har utnyttjats effektivt. Vi vet att det i det gamla systemet var ganska mycket tid som redovisades som lektioner på schemat men som av olika anledningar inte kom till stånd på grund av s.k. schemabrytande aktiviteter. Om man nu fyller ut dessa positioner på schemat med verkliga lektioner och ser till att ungdomarna får undervisning, tar man till vara den tid som står till buds. Men det innebär inte någon merkostnad. Däremot innebär det en effektivt användning av skattebetalarnas pengar. Det antar jag att varken folkpartiet eller moderaterna har någonting att invända emot. Karaktärerna på de olika programmens grenar har förstärkts. Trots dessa åtgärder har vi lyckats behålla en stor del av flexibilitet. De individuella valen innehåller 190 timmar, som ger alla möjlighet att tillgodose sina specialintressen. Man kan t.ex. läsa ett extra språk på dessa 190 timmar. Utrymme för lokal profilering och/eller ämnesanknuten praktik finns det också. En lång rad förändringar därutöver har vi också från centerns sida föreslagit och fått gehör för. Ett antal nya grenar har tillkommit -- plåtslageri, sjöfart, storhushåll, gren för tandsköterskor. Parternas ställning på arbetsmarknaden har stärkts. Skolans arbetslivskontakter skall redovisas i den kommunala skolplanen. Parterna skall medverka i kursplanearbetet och yrkesrådens ställning markeras. Det finns dessutom en fråga av mycket stort allmänt intresse, som Carl-Johan Wilson nämnde, nämligen undervisning i ämnet religionskunskap. Där föreslår centerpartiet som enda parti i sin motion att ämnet skall ingå i den gemensamma kärnan som skall läsas av alla elever.

Det har vi föreslagit i vår partimotion, och så kommer det att bli. Det är vi väldigt glada för. Vi har faktiskt fått gehör för det mesta i vår partimotion. Men en fråga återstår: tidpunkten för avvecklingen av den statliga regleringen av gymnasieorter. Enligt propositionen inträffar den ett år efter starttidpunkten för den nya gymnasieskolan. Det är ett ologiskt sätt att hantera frågan. Vi har förgäves i utskottsdiskussionerna ställt frågan varför det skall vara så. Egentligen är till sist det enda relevanta svar som vi har fått: Ni kan väl inte få igenom allt. Vi har en reservation på denna punkt, men jag tänker inte ta upp kammarens tid med att begära votering i denna fråga. Vi återkommer till frågan senare. I propositionen ingår förslag om ett framtida rationaliseringskrav på 0,5 % av sektorsanslaget under fyra år fr.o.m. 1992 och framåt. Det har beräknats till ca 617 milj.kr. med dagens sektorsanslag som ingångsvärde. Det bör samtidigt noteras att dessa resurser återförs till kommunerna som ett reformtillskott. Centerns förslag i vår partimotion innebär att den parlamentariska kommitté som vi har fattat beslut om i samband med ansvarspropositionen också skall följa upp denna fråga. Om rationaliseringskravet inte går att uppfylla skall det redovisas för regeringen, som då har att återkomma till riksdagen. Därmed har vi i alla partier insyn i och ansvar för att skolans resurser inte urholkas till förfång för kvaliteten. Vi har ett gemensamt ansvar för att skolan både är så rationell som möjligt och har de resurser som behövs. Med det intresse som nu har visats från alla partier att skjuta till pengar är jag inte ett dugg orolig inför framtiden. Jag vill avsluta, herr talman, med att ställa några frågor till moderaterna och folkpartiet. Reformen skall ju rivas upp, säger de, om det skulle bli ett majoritetsskifte. För att det skall bli bättre, antar jag? Då är min första fråga: Med hur många dagar vill ni förlänga skolåret utöver de 178 som det minst måste ha i dag? Hur många miljoner ytterligare är ni beredda att skjuta till för att finansiera denna förlängning? Vilka ämnen är det enligt era förslag som skall få fler timmar och vilka ämnen är det i konsekvensens namn som skall få färre timmar? Jag försäkrar er att vi har fyllt ut den tillgängliga tiden. Om ni har för avsikt att åstadkomma förändringar är det dags att redovisa både var man skall plussa på och var man skall ta bort. Det går nämligen inte att göra bådadera, för då får man förlänga skolåret. Det kunde vara intressant att få svar på frågan. Om det skall tas bort något eller minskas, Carl-Johan Wilson, är det religionsämnet som har fått för mycket plats, eller är det för mycket samhällskunskap? Tycker Ann-Cathrine Haglund att det blir för mycket språk? Eller är det för mycket att på den humanistiska grenen kunna läsa fyra moderna språk, alternativt latin och grekiska? Är det latinet då som skall bort? Det kunde vara intressant att få konkreta svar på dessa frågor, inte bara allmänt svepande formuleringar om att det som föreslås i betänkandet måste förstärkas och förbättras. Det kunde ändå vara välgörande att ni åtminstone i denna lilla bit av debatten som vi skall ha gemensamt båda försökte koncentrera er på betänkandets förslag, för det är nämligen det som vi skall fatta beslut om här i kammaren om en stund. Om ni vill fortsätta att föra debatten med Göran Persson senare om de förslag som han ursprungligen lade fram, må ni gärna göra det om ni tycker att det är spännande. Det har ingenting med dagens beslut att göra, utan det är utskottets förslag som vi nu skall behandla och fatta beslut om, och det är utskottsförslagets innehåll som vi nu skall debattera.

Herr talman! Med sedvanliga översittarfasoner recenserade Larz Johansson det som jag har sagt i denna debatt. Larz Johansson är ju skolministerns starkaste stöd i den här frågan, liksom i andra frågor. Om Larz Johansson hade agerat på ett annat sätt, skulle vi verkligen kunna få en bättre gymnasieskola. Även om jag borde vara van blev jag ändå häpen över Larz Johanssons debatteknik. ''Den s.k. utvärderingen'', sade han. Det är faktiskt av myndigheterna utsedda lärare som har svarat för dessa utvärderingar. Den utvärdering som jag citerade ur -- och jag citerade direkt vad eleverna hade sagt -- kommer från Wenntrömska skolan i Västerås. Jag har flera utvärderingsrapporter att citera ur, om Larz Johansson är intresserad. De lärare som står bakom utvärderingen vet sannerligen vad de talar om. Larz Johansson sade att jag angriper lärarna. Det gör jag inte alls. Lärarna har arbetat under de förutsättningar som har givits dem i den försöksverksamhet som har försigått. Lärarna har haft felaktiga förutsättningar för att kunna forma undervisningen. Jag kan hålla med Larz Johansson om en sak. När eleverna börjar i första årskursen kommer de ofta sprittande av nyfikenhet och glädje inför att börja skolan. Så småningom kan skoltröttheten sätta in. Det är ju fråga om organisationen av skolan -- den som vi beslutar om. När vi då lägger på tre år för alla förmår man inte inom organisationen att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och anlag. Vi vill ha olika yrkesutbildningar med olika utbildningslängd och med olika innehåll. Det är när man tvingar på en organisation där eleverna inte kan anpassa sig efter sina egna önskemål och förutsättningar som skoltröttheten kommer. När Larz Johansson påstår att så många har stött förslaget om treårigheten, citerade han SAF fel. Jag vet inte om Larz Johansson var med vid det möte som utbildningsutskottet hade, då man bl.a. sade att utbildningstidens längd skulle kunna varieras och styras av utbildningens mål och individens behov. Det överensstämmer ganska väl med det som både jag och Carl-Johan Wilson har sagt här i debatten.

Herr talman! Så fort Ann-Cathrine Haglund får mothugg eller blir recenserad -- som hon sade -- är hon utsatt för översittarfasoner. Ann-Cathrine Haglund som är så förtjust i betyg i alla sammahang borde väl uppskatta att få en recension av sina åsikter, också här i kammaren. Det skall bli bättre, men frågan om hur det skall gå till är Ann-Cathrine Haglund inte beredd att svara på. Det var ju det som jag frågade om. Vilka ämnen skall få mera tid? Vilka ämnen skall få mindre tid? Hur mycket pengar är ni beredda att skjuta till för att betala denna förlängning? För att över huvud taget kunna föra den här typen av debatt måste ni kunna ge konkreta svar på dessa frågor. Ann-Cathrine Haglund sade att hon inte angrep lärarna. Lärarna hade bara fått fel förutsättningar. Säg som det är och som ni moderater tänker, Ann Cathrine Haglund! Lärarna hade fått fel elever. Dessa elever skulle inte ha några allmänna ämnen enligt moderat uppfattning. Detta är vad Ann Cathrine Haglund beskriver som ''brist i organisationen''. Det är rejälare om man åtminstone kan stå för de uppfattningar som man har. Ni hänvisade till SAF och de uppgifter som ni har fått därifrån. Vi satt en hel måndag i utbildningsutskottets sammanträdessal tillsammans med SAF och dess branschorganisationer. Alla partier var då närvarande, utom moderaterna och folkpartiet som bojkottade detta möte. Vi har rätt att ta upp vilka frågor vi vill, sade Carl Johan Wilson. Självfallet, och fortsätt gärna med det om ni vill stå utanför debatten. Men den här debatten handlar om utbildningsutskottets betänkande. Ni får gärna diskutera andra frågor, men då bevisar ni än en gång att ni inte har något intresse av att påverka det här beslutet. Det här med ÖGY var inte så konstigt, sade Carl Johan Wilson. Det var ju frivilligt på ett helt annat sätt. Men snälla Carl-Johan Wilson. ÖGY utbildningen är treårig, precis som den utbildning som vi nu skall besluta om! Jag frågade om teknikerutbildningen som blir en ettårig påbyggnadsutbildning, vilket motsvarar det gamla T4-året i gymnasieskolan. Vill Carl-Johan Wilson återinföra det systemet? Jag hänvisade inte till någon rektor i Västerås, Carl Johan Wilson. Det var skolchefen som på kommunens uppdrag redan den 5 april -- långt innan betänkandet justerade -- uttalades att det var en bra lösning med ett fjärde år som påbyggnadsutbildning efter fordonsprogrammet. Dessutom konstaterade skolchefen att ett treårigt flygtekniskt program enligt de i propositionen föreslagna timplanerna skulle vara bra, eftersom de civila och militära grundutbildningarna skulle kunna samordnas i en enda utbildning, vilket ger samhällsekonomiska vinster. För att sedan därutöver uppfylla de internationella kraven kan man ha ett fjärde påbyggnadsår. Det här är inte alls särskilt konstigt, Carl-Johan Wilson. Det är en bra lösning.
Herr talman! Nu för inte Larz Johansson en seriös debatt längre. Jag tror att alla ledamöter i utskottet, utom Larz Johansson, är medvetna om att vi moderater inför uppvaktningen den måndagen hade anmält att vi inte kunde delta. Ändå beslutades det att man skulle ta emot uppvaktningar den dagen. Det var icke fråga om någon bojkott, det tycker jag att Larz Johansson skall ta tillbaka. Vi har redovisat våra ställningstaganden i vår långa reservation. Där har vi också angivit vilka förutsättningar vi anser skall föreligga för ett nytt förslag och vad ett nytt förslag skall innehålla. Att vi inte kan acceptera den korta handläggningstiden i utskottet när det gäller utökningen av antalet timmar är väl inte att undra på när man får förslaget till utskottet en torsdag och skall justera betänkandet följande tisdag. Så behandlar man inte ett viktigt förslag, en viktig reform om en ny gymnasieskola.

Värderade talman! Låt mig först kommentera den anmärkning som Larz Johansson riktade mot oss för att vi inte hade varit närvarande vid träffen med SAF m.fl. Han kallade det bojkott. Det är svårt att tolka vad man ser om man inte vet vad som ligger bakom. Faktum var att vi sedan länge hade planerat ett besök med hela vår utbildningsutskottsgrupp i en annan del av landet den dagen och meddelade att vi inte kunde ändra på det. Jag ville gärna säga detta så att det kommer in i protokollet och så att Larz Johanssons bojkottangrepp inte får stå obemött. Larz Johansson nämnde ÖGY, och jag undrar om det inte är Larz Johansson som har missuppfattat detta. Det som vi argumenterade för när det gällde ÖGY-system är inte alls likt det förslag som föreligger i dag. I vårt förslag finns ett modulsystem som inte alls finns i detta förslag. I vårt förslag finns en frivillighet som inte alls finns i dagens förslag. Anmärkningen mot det förslag som Larz Johansson försvarar är ju trögheten i det, som jag sade förut, att man inte kan ändra på något och att det inte finns någon frivillig flexibilitetsmöjlighet i det. Är det svårt att förstå?

Herr talman! Carl-Johan Wilson, det är svårt att förstå att det inte finns någon frivillig flexibilitetsmöjlighet i systemet. Jag förstår inte vad Carl-Johan Wilson talar om. ÖGY-försöket innebär en treårig yrkesutbildning för alla som går in i den yrkesutbildningen. Det som vi nu föreslår är en treårig yrkesutbildning för dem som går in i den utbildningen. Det är självfallet frivilligt att söka till utbildningen. Men Carl-Johan Wilson får nog i ett senare inlägg försöka förklara litet närmare med vad han menar med en frivillig flexibilitet i systemet. Jag tycker fortfarande, att om moderata samlingspartiet har tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter i utbildningsutskottet, kan det inte vara alldeles orimligt att begära att man åtminstone avdelar någon att vara med och lyssna på de synpunkter som kanske de viktigaste intressenterna när det gäller yrkesutbildning har att framföra till utbildningsutskottet. Jag tycker att det är en ganska rimlig begäran. Och jag försäkrar att Ann-Cathrine Haglund att våra besökare också tyckte det. Det var säkert spännande saker som folkpartiet reste runt och tittade på i andra delar av landet. Men om ni själva står och säger att det var en så förskräckligt kort tid för handläggning av det här beslutet och att ni inte hann sätta er in i ärendena, hade det kanske varit rimligt att avsätta en eller annan suppleant att lyssna på denna diskussion. Ni har bägge två naturligtvis avstått från att försöka svara på min konkreta fråga, dvs. vad innebär er förbättring för timplanerna när det gäller de studieförberedande programmen? Vilka ämnen skall ha fler timmar? Vilka ämnen skall ha färre timmar? Med hur många dagar är ni beredda att förlänga skolåret? Och hur mycket pengar är ni beredda att skjuta till för att betala den förlängningen? Det är den springande punkten som är helt avgörande för om era förslag och era invändningar skall betraktas som trovärdiga eller inte i denna debatt, annars är det bara munväder som ni håller på med. Sedan säger Carl-Johan Wilson att han tycker att låter tryggt att jag inte är orolig. Vad jag sade var att med det stora intresse som nu har redovisats från alla partier i riksdagen, inkl. Carl-Johan Wilsons eget parti, är jag inte orolig för att det vid den utvärdering som den här parlamentariska gruppen skall göra skall visa sig att det inte är möjligt och rimligt att ta ut denna rationaliseringseffekt utan att försämra kvaliteten i gymnasieskolan. Om så skulle bli fallet är jag övertygad om att vi tillsammans här i riksdagen kommer att se till att beslut fattas som gör att dessa besparingar inte tas ut. Att jag inte är orolig beror på de försäkringar som jag har fått av er tidigare i debatten.

Herr talman! Sommaren 1976 var jag en tolvårig tös som full av tillförsikt såg fram emot att få börja i högstadiet. Vid samma tidpunkt tillsattes gymnasieutredningen. Det avgörande skälet för att tillkalla en utredning var det erkända behovet av att reformera gymnasieskolan i takt med samhällsutvecklingen. Även en inre samordning mellan de linjer som speglade de tidigare tre skolformerna -- gymnasierna, fackskolan och yrkesskolan -- ansågs då nödvändig. Men det har sannerligen tagit tid. Och gymnasiereformen har låtit vänta på sig. Av förklarliga skäl kunde jag 1976 knappast föreställa mig att jag själv, som avslutning på mitt treåriga gästspel i riksdagen, skulle få vara med och besluta om den nya gymnasieskolan. Under hela 80-talet har gymnasieskolan präglats av försöksverksamheter och väntan på beslut. Det mycket stora intresset ute i kommunerna och på skolorna för att delta i ÖGY-försöken kan fungera som en illustration till den otålighet som många av dem som är verksamma ute i skolorna har känt över att de politiska avgörandena har dröjt. Sett med mina ögon har gymnasiereformen beretts under mer än halva mitt liv, men också de som har ett annat tidsperspektiv instämmer nog i att det nu är hög tid att fatta beslut om en ny gymnasieskola. Det är därför lyckligt för gymnasieskolan att den politiskt ganska märkliga attityd som moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet har visat -- att sätta sig ned på sin stjärt och tjura över propositionens otillräcklighet -- inte har majoritet i Sveriges riksdag. Tack vare andra partiers omfattande arbete i utskottet kan vi i dag äntligen besluta om en gymnasiereform som på flera områden väsentligt förbättrar ungdomars möjligheter till utbildning och ett aktivt yrkesliv. Utbildning, eller bristen på utbildning, framstår alltmer som en av de avgörande faktorerna bakom de orättvisor som finns i vårt samhälle. Sambandet mellan föräldrarnas sociala och ekonomiska stiuation och ungdomarnas utbildning är, tvärtemot vad många tror, fortfarande mycket starkt och har i vissa avseenden förstärkts under 80-talet. Klyftorna har alltså vidgats samtidigt som utbildningens betydelse för den enskilda individens möjligheter har ökat. Allt tyder dessutom på att utbildning i framtiden kommer att få en allt större betydelse. Under de senaste två decennierna har i första hand den kunskapsintensiva delen av det svenska näringslivet expanderat. Arbetslivet har genomgått och genomgår dramatiska och snabba förändringar. Yrken förändras, och skillnader mellan olika yrkesgrupper suddas ut. Arbetsfördelningen inom såväl företag som förvaltning ändras i riktning mot ökad integrering av arbetsuppgifterna och ökat ansvarstagande hos de enskilda individerna för hur arbetet skall utföras. Denna utveckling medför ökad efterfrågan på ny kunskap, bredare kompetens och förmåga till ökad flexibilitet när det gäller inlärning och problemlösning. Inom flera yrkesområden minskar skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän, och hierarkiska organisationer plattas till. Tyvärr omfattar denna utveckling ännu inte hela arbetsmarknaden. Fortfarande är många människor hänvisade till monotona och nedslitande arbetsuppgifter utan inflytande över sin situation. Det är ur min synvinkel därför så viktigt att gymnasieskolan och vuxenutbildningen utformas så att den är i takt med, och ytterligare skyndar på, en omorganisering av arbetet och arbetslivet som leder till att människors hela kompetens på ett bättre sätt kan tas till vara och de anställda ges ett större inflytande över sin arbetssituation. Men det räcker inte med en gymnasieskola som är i takt med arbetslivets utveckling. Gymnasieutbildningen, liksom naturligtvis även vuxenutbildningen, skall ge människor möjlighet och hjälp att själva utvecklas -- som individer, som kritiskt reflekterande och som skapande människor, som aktiva deltagare i demokratiska processer och i samhällslivet i stort. Utbildningen måste också medverka till att ge ungdomar valmöjligheter i livet efter gymnasieskolan. Det kräver att de återvändsgränder som finns i dagens linje och specialkurssystem byts mot bredare utbildningsvägar med möjlighet till successiva val. Det är också viktigt att samtliga utbildningsvägar ger allmän behörighet till högre studier och att alla elever får goda kunskaper i allmänna ämnen, liksom att alla ges möjligheter att pröva sina kunskaper i verkligheten och lära känna arbetslivets realiteter. Kanske viktigast av allt är att ungdomar får en utbildning som ger valmöjligheter på arbetsmarknaden. Det kräver kunskaper som är individens egendom, som han eller hon kan ta med sig från skolan och från ett arbete till ett annat. Det gäller en utbildning som inte är knuten till en viss arbetsplats utan är knuten till eleven, en utbildning som gör det möjligt att välja på arbetsmarknaden, att ställa krav och att välja bort dåliga arbetsplatser. Det är därför det är så viktigt att nu besluta om en förbättrad och förlängd yrkesförberedande utbildning i gymnasieskolan. Och det är därför som det kan få så oerhört allvarliga konsekvenser om man skulle ersätta gymnasieutbildningen med den lärlingsutbildning som moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet förespråkar. De som i dag har de sämsta valmöjligheterna på arbetsmarknaden är vi kvinnor. Sverige intar en föga smickrande tätposition när det gäller könssegregering på arbetsmarknaden. I gymnasieskolans nuvarande linjeorganisation överväger de linjer som inriktas mot traditionella mansyrken. I mindre kommuner begränsas ''flicklinjerna'' ofta till en eller två. Det har dessutom visat sig lättare att rekrytera pojkar till flickdominerade utbildningar än tvärtom. Den könsuppdelade arbetsmarknaden motsvaras av att vi i den nuvarande gymnasieskolan i praktiken nästan har ett flickgymnasium och ett pojkgymnasium. Endast 6 linjer av 28 har en något så när jämn könsfördelning. Hälften av gymnasieskolans nuvarande linjer är könsspecifika i den meningen att över 90 % av eleverna är antingen flickor eller pojkar. Dagens gymnasieskola bidrar alltså inte till att öka flickornas valmöjligheter på arbetsmarknaden. Jag anser att en gymnasiereform måste innebära en sådan förändring av utbildningen att flickorna inte bara i teorin utan även i verkligheten ges en starkare ställning och ökade valmöjligheter på arbetsmarknaden. Ett mansdominerat samhälle kan naturligtvis inte enbart utbildas bort, men vi har ändå en del kunskap om vilka förändringar som behövs för att stödja flickorna i skolan. Vi vet att bredare studievägar som först efter något år leder in på olika grenar gör flickor mer benägna att göra s.k. otraditionella val. Det finns anledning att tro att det relativt stora utrymmet för individuella val inom samtliga program kan ha samma effekt. Dessa förändringar ger mig anledning att hoppas på att den nya gymnasieskolan skall vara något mindre könssegregerad än dagens. Men minst lika viktigt som studievägsstrukturen är innehållet i undervisningen och de arbetssätt som används i skolan. Jag utgår ifrån att den nyligen tillsatta läroplanskommittén kommer att utarbeta sina förslag till kursplaner och läroplan med jämställdhet som ett av målen. Detta är dock inget som betonas i kommitténs direktiv. Det skulle därför vara intressant att höra vad skolminister Göran Persson har för planer för att ytterligare minska könssegregeringen i gymnasieskolan. När jag nu är inne på flickornas villkor och möjligheter i och efter gymnasieskolan, är det svårt att låta bli att kommentera miljöpartiets reservation nr 2. Där föreslås ett nytt livsvetenskapligt program. Jag citerar: ''Fysik och kemikurserna inriktas mot dessa vetenskapers funktion i samhället på samma sätt som biologin i dag kopplar samman ekologi -- miljövård, fysiologi -- medicinsk orientering, etc. Biologi tillsammans med samhällskunskap och etik samt ett modernt geografiämne bör ingå och ges en samordnande uppgift för internationalisering, resurshushållning och global miljövård. Ett vidgat idrottsämne som inrymmer motions och friluftsverksamhet och människans 24-timmars situation, dvs. människan i arbete, vila och rekreation, skulle ingå i detta program.'' Enligt miljöpartiet skulle detta program ''framför allt ge flickorna en chans''. Detta är ren gallimatias, Eva Goe s! Miljöpartiets reservation är en sörja av ord, vars konsekvenser i bästa fall är obegripliga. Märkligt nog anses denna sörja särskilt lämplig för flickor. Det sorgliga är att miljöpartiet, vars politik jag på många områden respekterar och känner sympati för, i utbildningspolitiken gång efter annan sitter och flamsar i knät på högern. De som seriöst arbetar för en förstärkning och uveckling av utbildningen när det gäller naturvetenskap, miljökunskap, hälsokunskap och globala frågor har föga stöd av Regeringen föreslog oacceptabla nedskärningar av den garanterade undervisningstiden på de studieförberedande programmen, en besparing motsvarande 330 milj.kr. Det var omöjligt för mig att medverka till en sådan nedrustning som förmodligen skulle ha medfört konsekvenser för hela det utbildningssystem som följer efter gymnasieskolan, liksom det med största sannolikhet hade lett till betydande kvalitetsskillnader mellan olika kommuner och särskilt drabbat de elever som har störst behov av stöd i skolan. Men det fanns ytterligare ett skäl för utskottsmajoriteten att återställa undervisningsvolymen, nämligen den omfattande opinionen emot nedskärningsförslaget. En bra skola skapas av dem som är verksamma där, av elever och lärare. Politiska beslut kan underlätta eller försvåra en positiv utveckling, men vi får aldrig förledas att tro att verkliga förändringar kan kommenderas fram genom riksdagsbeslut. Jag hoppas och tror på, liksom jag tidigare har berättat hur jag väntat på, den gymnasiereform vi nu skall besluta om. Men om en ny gymnasieskola skall kunna förverkligas, krävs att de som skall göra jobbet, framför allt elever och lärare, är med på noterna. Om breda grupper direkt motsätter sig reformen är den dömd att misslyckas. När jag nu talar om opinioner som påverkat gymnaiseförslaget i positiv riktning, så är det viktigt att göra en markering mot de överdrifter och svartmålningar som förekommit och som försvårat en seriös debatt om den framtida gymnasieutbildningen. Jag tänker då särskilt på de trupper som anförts av moderaterna, men även folkpartiet har deltagit. Vi har här i debatten hört hur Ann-Cathrine Haglund kallat gymnasiereformen för ett attentat mot skolan.

Kanske Ann-Catherine Haglund kan förklara för mig vad det är för skillnad på pengar och pengar inom samma sektorsbidrag? Vi i vänsterpartiet har motsatt oss nedskärningar inom skolans område utifrån vår principiella syn på skolans och utbildningens värde, för eleverna lika väl som för samhällsutvecklingen. I stället har vi föreslagit förstärkningar på en rad områden. Vi har i detta betänkande även motsatt oss det rationaliseringskrav om 0,5 % per år som kommunerna nu åläggs. Om det är möjligt med rationaliseringsvinster motsvarande 617 milj.kr. återstår att se, något som också utskottet konstaterar. Min uppfattning är att eventuella rationaliseringsvinster skall tillfalla kommunerna för att göra det möjligt med ytterligare kvalitetshöjningar inom skolan. De pengar bör inte användas för att finansiera av statsmakterna beslutade reformer. I den nya gymnasieskolan utökas elevernas valmöjligheter väsentligt. Det är verkligen på tiden att alla ungdomar nu ges rätt till gymnasieutbildning och att det egna valet av utbildningsväg blir avgörande i stället för statsmatkernas planeringsramar. Det är också utmärkt att utrymmet för individuellt val inom varje program blir närmare 10 %. Detta innebär väsentligt ökade möjligheter för eleverna att påverka sin egen utbildning. Men det är viktigt, tror jag, att inte låta ökade valmöjligheter ersätta en förbättring av elevinflytandet i klassrummet och över undervisningens utformning. Det egna kan nämligen inte kvittas mot det andra. Det är nu nödvändigt att elevernas inflytande stärks i gymnasieskolan, och jag sätter i det avseende ett stort hopp till läroplanskommittén. I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan finns en del övrigt att önska när det gäller elevinflytandet. Herr talman! Dagens debatt och beslut gäller inte bara gymnasieskolan utan även vuxenutbildningen. Tyvärr har vuxenutbildningen hamnat i skymundan, såväl i den offentliga debatten som här i kammaren i dag. Jag inledde mitt anförande med att tala om utbildningens betydelse för individen liksom för arbetslivet. Vi är i den situationen att i takt med att den generella utbildningsnivån i samhället höjs så ökar utbildningskraven, inte minst från näringslivet. Det leder till att vi trots en förbättrad utbildningsnivå har ett fortsatt stort vuxenutbildningsbehov. Den utbildning som ges i gymnasieskolan kan inte motsvara alla de krav som kan komma att ställas lång tid efteråt. Om man enbart satsar på en sammanhängande ungdomsutbildning skapar man därför en ständig utbildningsklyfta. Det är bra att nivån för grundläggande vuxenutbildning nu höjs till att omfatta en utbildning motsvarande hela grundskolan. Men utbildningsbehoven har ökat än snabbare. Jag anser att även gymnasieskolans kärnämnen bör ingå i grundvux så att alla medborgare som saknar kompetens motsvarande grundskolan plus gymnasieskolans kärnämnen skall ha rätt till denna utbildning; en rätt som givetvis måste motsvaras av en skyldighet för kommunerna att erbjuda denna utbildning. Goda kunskaper i allmänna ämnen är nämligen en nödvändig grund för fort och vidareutbildning. Utskottets behandling av regeringens proposition har medfört avsevärda förbättringar i förhållande till förslaget. Framför allt har den garanterade undervisningstiden kraftigt ökats på de s.k. studieförberedande programmen, men också när det gäller de yrkesförberedande har förbättringar skett. Personligen är jag särskilt glad över att vi har skapat utrymme för ca 5 procents ämnesanknuten praktik på de studieförberedande programmen. Trots dessa förbättringar står Ann-Cathrine Haglund här i talarstolen och säger att utskottsmajoritetens kraftiga ökning av den garanterade undervisningstiden inte skulle vara tillräcklig.

Det tredje alternativet, som Larz Johansson också tog upp, är att skolåret kraftigt förlängs. Vilket av dessa tre alternativ är det som moderaterna har tänkt sig, Ann-Cathrine Det finns självklart önskemål som inte har kunnat tillgodoses av utskottet. Det finns alltid önskemål om mer, och många av propåerna har sitt berättigande. Men skolåret har åtminstone ännu så länge bara 178 dagar, och ungdomars liv rymmer förvisso mer än skolarbete. Jag tror att det är viktigt att ta fasta på den mer flexibla struktur som den nya gymnasieskolan har. Jag tror att vi i framtiden kommer att få se nya s.k. gymnasiereformer växa fram inom dessa ramar ute på skolorna som ett resultat av elevers och lärares engagemang. Jag anser att utskottsmajoriteten har lagt ett bra förslag till gymnasieskola och vuxenutbildning, och det är min förhoppning att de som är verksamma i skolan utifrån detta skall kunna skapa en bättre skola. På några punkter har vi i vänsterpartiet inte fått gehör för våra krav och där har vi reservationer. Men i alla övriga delar vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Vi står självfallet bakom de reservationer jag har undertecknat, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 8.

På denna vår stora skoldebattdag -- världsmiljödagen -- vill jag göra en internationell utblick i tid och rum. Om denna dag är en typisk dag på planeten Jorden så kommer vi att förlora 116 Vi kommer att förlora 72 kvadratmile till växande öknar. Vi kommer att förlora mellan 40 och 100 arter. Vi kommer att förlora ca 40 000 barn som dör av svält och sjukdomar. Vi kommer att avge 2 700 miljoner ton kol. I kväll kommer jorden att vara något hetare, dess vatten ännu surare och livsväven ännu tunnare. Vid årsskiftet 2000 kommer sannolikt 20 % av alla de livsformer som fanns på planeten år 1900 att vara utdöda. Sanningen är den att många ting som er hälsa och framtida välgång är beroende av är i utomordentlig fara: klimatförändringar, motståndskraft och produktivitet inom naturliga system, naturens skönhet och biologiska mångfald. Det är av vikt att lägga märke till att detta inte beror på okunniga människor. Tvärtom. Vi i väst har aldrig varit så informerade och upplysta om den globala krisen och haft så många kunskaper som i dag. Trots högre utbildning och akademiker med fil. kand.-, jur. kand.-, fil. lic.- och fil. dr-grader har detta blivit resultatet. Ränksmidarna och gärningsmännen i Den stora förintelsen var Kants och Goethes arvtagare. Trots att folket i Tyskland var bildat tjänade deras bildning inte som tillräcklig barriär mot barbari. Vad var det för fel? Wiesel sade: ''Den utströk teorier i stället för värden, begrepp i stället för medvetenhet, svar i stället för frågor, ideologi och effektivitet i stället för samvete.'' Detsamma skulle kunna sägas om hur vår utbildning har format oss att begrunda världen. Vi lever i en värld där ca 1 miljard människor -- en femtedel av jordens befolkning -- lever i absolut fattigdom, där 40 % inte har tillgång till rent vatten eller hälsovård, där vi i den rika världen roffar åt oss tre fjärdedelar av alla naturresurser, där vi i ivärlden kan åka till månen tur och retur, men kvinnor i tredje världen får gå flera timmar varje dag för att få tag på ved och vatten. Vi har byggt en värld av rikedom för få, men fattigdom à la Calcutta för en växande underklass. I denna kamp om herraväldet borde vi i stället enas globalt för att rädda denna jord. Men de ekonomiska supermakterna slåss med sina dollar, yen och ecun. Bortblåst är solidariteten med tredje världen, miljön, kommande generationer och barnen; de värden som vi i miljöpartiet slår vakt om och grundar vår ideologi på. Vad har gått snett? Det är tendensen att vilja behärska naturen. Det är övertron på att teknik och högre utbildning på lämpligt sätt kan återskapa det som raserats. Anders Wijkman säger så här i Svenska Dagbladet i dag: ''Industriländernas miljöpolitik bygger i allt väsentligt på förhoppningen om att ny och bättre teknik skall lösa problemen. - Men det finns gränser för hur effektiv tekniken kan bli. Om utvecklingen fortsätter som hittills, dvs. fortsatt volymexpansion, dröjer det inte länge förrän vi är tillbaka vid startpunkten. Filosofin om den ständiga volymexpansionen är sålunda ihålig. Om vi skall kunna lämna över jorden i ett hyggligt skick till våra barn och barnbarn krävs ett radikalt omtänkande. Utmaningarna är enorma. Tag klimatfrågan som exempel.'' Den nämndes här i morse, när vi hade besök. ''Om målsättningen är att stabilisera klimatsystemet, krävs att utsläppen av de s.k. växthusgaserna halveras. Det borde innebära att de rika länderna minskar sin fossilanvändning med 60--70 procent . Det som diskuteras i Västeuropa i dag, är att stabilisera utsläppen till år 2000. USA har inte ens accepterat denna föga ambitiösa målsättning. Där fortsätter oljan att flöda!'' Jag frågar er: Vore det inte mycket förnuftigare att vi anpassar oss till en ändlig planet än att vi försöker förändra planeten att passa våra oändliga behov? Med tanke på mänsklighetens överlevnad och att vi bara har en jord, hur kan vi då förändra utbildningen? Vi i miljöpartiet anser för det första att all utbildning skall vara relaterad till miljön. Detta har vi lyckats med nu -- åtminstone på papperet. För det andra anser vi att utbildningens mål måste vara att utveckla elevens självinsikt och personliga utvecklingen. Lära för livet. Inlärning är att förstå, inte behärska, ämnet. En djupare kunskapssyn som är analyserande och problemlösande är en förutsättning för detta och att man sätter in det lilla i en helhet. Ämnet är redskapet. Lika väl som man använder hammare och mejsel för att skulptera ett marmorblock används idéer och kunskap för att forma ens egen personlighet. Det går inte att bara stoppa in alla slags fakta, teknik, metoder och information i huvudet på eleven utan att ta hänsyn till hur kunskapen senare kommer att användas. Grekerna visste bättre. För det tredje anser vi att kunskap för med sig ansvar, ett ansvar för att kunskapen används på ett fruktbart sätt. Vem bär ansvaret för olyckan i Tjernobyl, uttunningen av ozonskiktet och händelserna i Bhopal? Var och en av dessa katastrofer inträffade på grund av att ingen var ytterst ansvarig, trots all denna kunskap. För det fjärde anser vi att vi inte kan säga något, förrän vi förstår hur denna kunskap påverkar individer och samhällen. För det femte anser vi att handling är viktigare än ord -- förebilden. Eleven får höra om globalt ansvar samtidigt som man kanske investerar i de mest ansvarslösa ting på skolan eller institutionen. Eller man kanske hindras från att bedriva praktisk miljövård. Slutligen anser vi att det sätt som undervisningen sker på lika viktigt som innehållet. Envägskommunikation och passivitet måste förhindras och problem och processinriktad undervisning stimuleras. Det är helt klart att elever undervisas på många subtila sätt, inte bara enligt innehållet i läroplanen. Vi i miljöpartiet hade stora förväntningar på Göran Perssons ''Växa med kunskaper'' och på att den skulle kunna förändra innehållet och formen i den nya gymnasieskolan. Vi förväntade oss en pedagogisk revolution, en stimulerande framtidsinriktad utbildning. Det blev vackra ord, men sedan sattes det stopp. Den flexibla och elevaktiva skolan ligger i skymningsmörker. Miljöpartiet de gröna ställer varken upp på socialdemokraternas vackra ord utan täckning eller på moderaternas bakåtsträvande katedralskola. Vi har lagt ett radikalt nytt förslag där vi låter program 17 blomma ut och där vi har tagit bort alla spärrar och återvändsgränder som finns i regeringens förslag. Vi är starkt kritiska till den neddragning som skett på de teoretiska linjerna och kräver att en analys görs av de konsekvenser som propositionen får på timplanen, utrymme för nya ämnen som miljökunskap, hälsofostran och internationalisering, icke-lärarledda lektioner och kostnadstäckningen över huvud taget. Vad vi främst saknar är innehållet i gymnasieskolan, dvs. läroplan, mål och riktlinjer. Hur skall utvärdering ske? Hur skall betygssystemet se ut? Detta är frågor som får konsekvenser för skolans arbetssätt och form. Det hade varit på sin plats med en konsekvensanalys innan århundradets gymnasiereform sjösattes, men som vanligt kör Göran Persson över folket på fältet med sin ångvält, utan hänsyn till konsekvenserna för elever och lärare. Miljöpartiet yrkar med andra ord avslag på propositionen angående den nya gymnasieskolan. Gymnasieskolans gröna meny ser ut på följande sätt. I miljöpartiets framtida gymnasieskola väljer eleven fritt i det individuella programmet de etapper i olika ämnen hon vill eller anser sig behöva ha. Skolan blir årskurslös. Årsklass indelning ersätts av undervisningsgrupper för skilda ämnesetapper. Eleven samlar alltså, i egen takt, ihop kurser/etapper. Det blir oerhört viktigt med sakkunnig vägledning vid elevens uppläggning och planering av studievägen. Miljöpartiets gymnasieskola betonar de existentiella frågorna, överlevnaden, framtiden för barn och barnbarn -- där skolan ingår som en viktig del i helheten -- och ser sambandet mellan skolarbete och kunskapens användning i och utanför skolan. Demokrati i praktisk handling, aktning för varje människas egenvärde och respekten för miljön måste vara grundläggande värderingar. Allmänbildning, utbildning och en mer tillfredsställande personlighetsutveckling aktualiseras. Livet är inte konfliktfritt. Att lära sig att förstå sig själv är en viktig lärdom för att kunna förstå och lösa konflikter. Miljöpartiets nya gymnasieskola innebär inte en tolvårig skolplikt, ett obligatorium. Varje person får däremot rätt till tre års utbildning som kan tas ut när man vill i livet. Åldersgränserna skall bort. Att studera två till fyra år skall vara möjligt. Studieavbrott får ske när som helst, och utlandsstudier får tillgodoräknas. Vi utvecklar det individuella programmet inte bara i teori, utan också i handling. Det blir det vanligaste sättet att studera. De nationella programmen tillsammans med ett nytt livsvetenskapligt program, som skapar nya möjligheter och öppnar portar till nya spännande högre utbildningar, blir smakprov på möjliga studievägar och skollängd. Den integration mellan de levande vetenskaperna, som ett livsvetenskapligt program skulle innebära, stämmer helt överens med vår syn på livslångt lärande och att lära för livet. Det anser vi borde bli varje elevs tillgång. Detta program skulle bygga på biologi och bli en koordination mellan naturvetenskap och humaniora under temat liv, hälsa och global överlevnad. Fysik och kemikurserna skulle inriktas mot dessa vetenskapers funktion i samhället på samma sätt som biologin i dag kopplar ekologi med miljövård, fysiologi med medicinsk orientering etc. Det finns många kopplingar mellan biologi, samhällskunskap och etik. Ett modernt geografiämne skulle ingå och ges en samordnande uppgift för internationalisering, resurshushållning och global miljövård. Ett vidgat idrottsämne i samarbete med biologi kan inrymma motions och friluftsverksamhet. Detta program kan belysa människans 24-timmarssituation, dvs. människan i arbete, vila och rekreation. Ett sådant program skulle svara mot ett stort antal ungdomars önskemål och passa väl in i högskolans utbildningar, bl.a. i humanekologisk utbildning. Ylva Johansson, denna linje skulle framför allt ge flickorna en chans. Ett livsvetenskapligt program i gymnasieskolan skulle möta dagens och framtidens behov. Båten skall sättas i sjön, men vi kan redan nu konstatera att den är illa rustad. Den har lappats och lagats. Något har blivit bättre, annat sämre. Jag vill understryka här att Lars Gustafsson har gjort sitt yttersta för att ro båten i land, och där har kanslipersonalen varit goda medhjälpare. Något positivt är att geografin kommer tillbaka som eget ämne. Det är viktigt för miljökunskapen och dess ställning, men detta sker bara i två av programmen. Det negativa överväger. Hela denna hantering har, som vanligt, forcerats fram. Resultatet vet vi. Här behövs en gemensam kraftansamling för att få båten att segla. Det räcker inte att 300 milj.kr. läggs tillbaka av vänstern och socialdemokraterna. Det kommer antagligen att saknas närmare 1 miljard kronor ändå för att man skall kunna garantera både utbyggnad till tre år för alla program samt god kvalitet på samtliga program. Vilka skall stå för dessa pengar? Är det kommunerna och arbetsgivarna? Hela tiden ställs större krav på kommunerna men de ekonomiska resurserna stryps. Man skall genom dessa rationaliseringar kunna spara 617 milj.kr. Varför är treårigheten helig? Den senaste ÖGY rapporten visar att eleverna är grundligt trötta på skolan och de allmänna ämnena, speciellt om de inte förstår meningen med dem. Varför skall de tvingas in i en andra klassens teoriskola där den arbetsplatsförlagda utbildningen minskar jämfört med ÖGY? De praktiska inslagen borde i stället ha uppvärderats. Detta är en felsyn, och det är cyniskt. Den verkliga innebörden blir ju att dessa elever inte duger som de är. Det är inte fint nog att vara en skicklig yrkesarbetare eller hantverkare. Det är bara teoretiska kunskaper som räknas. Är det riktigt att påtvinga dem något som de inte vill ha? Nej, ge dem yrkesstoltheten tillbaka! Vi vet att den treåriga omsorgslinjen har utvecklats bra. Här finns bra arbetsplatsförlagda utbildningar. Men varför låta kvantitet gå före kvalitet och bygga ut alla program till tre år? Vad vi behöver är en gymnasieskola som både lär för livet och ständigt manar till ett livslångt lärande, en kunskapsskola och en utveckla-dig-själv-skola för att klara dagens och morgondagens enorma globala problem. Att tänka globalt och handla lokalt innebär att en elev som lämnar gymnasieskolan vet och förstår hur man analyserar resursflöden och kan ta del i och skapa lösningar av de verkliga problemen. Det ingår i livets utmaningar, och alla elever bör ha denna kunskap för att kunna vara med och påverka framtiden på denna jord. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 Slutligen vill jag också säga att kampen för SSVH och SSVN har gett positivt resultat. Vi i miljöpartiet kommer fortsättningsvis att stödja distansutbildningscentrum, och det är en framgång både för de vuxna som vill skräddarsy sina utbildningar och framför allt för de döva och hörselskadade. Vi ser detta som ett komplement till KOMVUX och inte som något som konkurrerar med KOMVUX.

Herr talman! Eva Goe s talade om konsekvenserna av kunskap som ingen ytterst är ansvarig för. Jag skulle kunna dra parallellen och fråga om konsekvensen av en skolpolitik som ingen ytterst tycks vara ansvarig för. Om man i miljöpartiet tar sig ton och underkänner en gymnasiereform i sin helhet, en reform som till stora delar är efterlängtad ute i skolorna, är det inte för mycket begärt att miljöpartiet också på ett någorlunda begripligt sätt anger vilket alternativ man i stället har tänkt sig. Nu kallade Eva Goe s detta alternativ för en pedagogisk revolution. Då vill jag ha sagt, att om det är enligt detta mönster som revolutioner skall utkämpas, är inte jag någon revolutionär. Eva Goe s säger att de levande vetenskaperna och belysning av människors 24-timmarssituation är en särskild lämplig utbildning för flickor. Vad är det för kvinnosyn som gör att miljöpartiet anser att det mischmasch som kommer ut när man stoppar en rad s.k. gröna ord i en mixer som kommer ut i en sörja skall vara särskilt lämpligt för flickor? Vad är det för kvinnosyn som ligger bakom en sådan slutsats?
Herr talman! Anfall är bästa försvar, tycks Ylva Johansson ha som rättesnöre och mål. Jag vill egentligen inte gå in i genmäle, eftersom jag inte anser att det är bra att använda sig av sådana uttryck som Ylva Johansson här gjorde. Jag undrar vem som har dåligt samvete och sitter i knä på vem. Vi har ju kommunaliseringsdebatten i gott minne. När jag talar om en pedagogisk revolution, menar jag att även lärarna och studievägledare skall få en utbildning i hur man handleder eleverna så att de kan välja bästa tänkbara skolutbildning och studieväg. Detta skall ske redan på mellanstadiet och högstadiet, och det gör det inte i dag. Det behövs därför en enorm fortbildning. Ylva Johansson hårdrar mitt resonemang och menar att det som jag syftar på när jag talar om ett livsvetenskapligt program är utbildning om människans 24-timmarssituation och det är därför som kvinnorna och flickorna skulle tycka att det var bättre. Den slutsatsen får stå för henne. Jag menar att basen utgörs av att humaniora och naturvetenskap kopplas ihop. På detta sätt kan man möta de globala miljöproblemen, och det tilltalar flickorna på ett annat sätt. Vi har så få linjer som tilltalar både flickor och pojkar, och speciellt flickorna, i dessa program. Jag tycker inte att dessa nationella program är tillräckligt bra. Jag anser därför att dessa ämnen borde få blomma ut. Detta har biologilärarna själva föreslagit. Jag ser detta som något oerhört viktigt för att möta de globala miljöproblem som de ungdomar som går ut gymnasieskolan står inför.

Värderade talman! Min vän Lars Svensson trodde inte att folkpartiet liberalerna ville medverka till en god gymnasieskola. Han tror tydligen att det bara är han som vill det. Jag inledde mitt första inlägg med att uttrycka respekt för ambitionerna i socialdemokraternas förslag. Det är självklart, sade jag, att det av regeringen framlagda förslaget inte är avsett att vara dåligt, utan att det är ett förslag till gymnasieskola som en socialdemokrat skall kunna vara stolt över. Jag vill gärna att Lars Svensson och andra ger mig samma respekt genom att säga att också jag vill medverka till en god gymnasieskola och inte medverka till att hantera vissa elever på gymnasieskolan på ett sämre sätt än andra. Det som gör att vi är kritiska och inte kan ställa oss bakom resultatet av det hastigt utförda arbetet är just att tiden inte har räckt till. Den ene efter den andre av er säger ju att ni inte har hunnit med allt. Vi anser att tiden i utbildningsutskottet var alldeles för kort för att ta reda på vad folk som arbetar med dessa frågor ute i landet tycker. Det är en grundanmärkning. Både Larz Johansson och Lars Svensson har angripit folkpartiet för att jag i dag skulle ha sagt något som inte överensstämmer med innehållet i en reservation som jag har skrivit under. Det är riktigt att Kerstin Keen och jag i en tidigare reservation har sagt precis det som Larz Johansson här citerade och som också Lars Svensson nämnde. Men om de hade besvärat sig med att läsa vad vi sade i andra reservationer i samma betänkande, skulle de ha funnit att det överensstämde exakt med vad vi tidigare har sagt. Vi har exempelvis sagt att utskottet anser att studierna på de yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan bör organiseras så att etappavgångar blir möjliga för elever som behöver det. Vi har också sagt att även de allmänna ämnena skall kunna studeras i modulform. Det är ju tacksamt att haspla ur sig kritik mot vad vi har sagt när man bara plockar ut enskilda saker. Så var det med det.

Herr talman! Jag skall först instämma med vad Lars Svensson sade om att alla måste ges rätt till en bra grundutbildning. Det tycker jag är oerhört viktigt. Vi i miljöpartiet anser att det kan uppnås precis på det sätt som vi förordar. Eleverna skall själva få lägga upp sitt studieprogram och välja arbetstakt. Vad är det för fel på det? De skall ha möjlighet att praktisera innan de inleder sina studier på gymnasiet. De skall också få studera som lärling och studera andra saker på kvällstid. Varför skall inte det vara möjligt? Jag vet att det står i propositionen någonting om att det här är en tanke som inte skall överges. Själv tycker jag att det är något som bör utvecklas. Människor bör få möjlighet att fördjupa sina yrkeskunskaper. Det är något som skall uppmuntras och inte desavoeras. Tidigare hade eleverna i ÖGY-projektet åtminstone 60 procents praktik det sista året. Nu får de 15 procents praktik varje år. Det blir alltså mindre praktiska inslag i undervisningen. Jag kommer själv från en arbetarfamilj och tycker att praktik är viktigt. Har jag fel när jag påstår att det blir mindre praktik och mindre av fördjupning i de yrkesspecifika linjerna? Jag tycker det är bra att förslaget till ny gymnasieskola omfattar en linje med utbildning i storhushåll. Men jag anser att det skall vara möjligt för lanthushållsskolorna att ta på sig ansvaret för den utbildningen. Det finns en liten klausul i betänkandet om det. Vad är det för fel på miljöpartiets förslag om att kräva en konsekvensanalys när propositionen förelåg? När satte vi oss på bakhasorna och sade att vi absolut inte ville arbeta med de olika frågorna på ett seriöst sätt? Vad vi gjorde var att säga att vi skulle vänta och se vad som hände. Men ingen tog kontakt med oss. Vad är det för fel på att göra en konsekvensanalys när det läggs fram en proposition som inte täcker kostnaderna för det man har tänkt genomföra. Propositionen var inte av god kvalitet och definitivt inte framtidsinriktad. Jag tycker att vi i miljöpartiet pekar på möjligheterna att få en skola som är anpassad både till dagens och framtidens krav. Jag sitter med i betygsberedningen, och där har vi sagt att vi vill ha en fördjupad kunskapssyn och ett problemlösande undervisningssätt. Det kräver enormt mycket av lärarna och handledarna. Deras elevstödjande verksamhet får inte minska utan tvärtom öka. Likaså krävs det fortbildning. Detta likvärdighetstänkande om att alla skall få tillräckliga förkunskaper och direkt efter gymnasiet kunna börja på högskolan är skenbart. Att påstå det är kanske t.o.m. att göra eleverna en björntjänst.

Herr talman! Lars Svenssons historiebeskrivning verkar inte stämma överens med min. Alla yrkade på avslag i första omgången i utskottet, eller hur? Centerpartiet, vänsterpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet kunde av olika skäl inte acceptera detta, och vi i miljöpartiet krävde en konsekvensanalys. Jag vet inte om att vi har blivit tillfrågade flera gånger om hur vi skall kunna förändra den här skolan i en annan riktning. Jag gråter inte för det, men däremot skulle man kanske kunna hitta andra lösningar. När det gäller frågan om praktik talade jag om praktiska inslag och praktisk yrkesverksamhet på yrkesförberedande linjer. Okej, jag skall inte använda ordet praktik. Det skall få heta arbetsförlagd utbildning. Det kräver oerhört mycket av dem som tar emot eleverna att det verkligen skall vara kvalitet. Vi har hela tiden understrukit att det skall vara kvalitet. När det tredje året byggs ut krävs enorma insatser. Man räknar med att 40 000 elever skall gynnas, och det läggs på detta. Jag har inte sagt att alla kommer att gå just en sådan linje, men det är ungefär hälften, hälften i dag. Vad är det för fel på den utbildningsform som vi föreslår och de möjligheter som vi pekar på? Varför kan man inte ta bort åldersgränsen? Är det inte en felsyn att lägga in mer teori i kärnan på de yrkesinriktade linjernas program? Borde de inte själva kunna få tänka och lägga ihop sitt eget program?